Herr talman! Den allmänpolitiska debatten brukar vanligtvis spegla dagens politiska händelser. När jag nu tar upp frågan om befolkningsutvecklingen i vårt land gör jag det mot bakgrund av den stora aktualitet denna fråga fått genom konstaterandet att förra årets födelsesiffror är, i förhållande till folkmängden, de lägsta som någonsin uppmätts. Med nuvarande fruktsamhet är det endast omkring 80 26 av föräldragenerationen som ersätts av sin barngeneration. Antalet födslar har i vårt land minskat från 123000 år 1965 till 98 000 förra året. Den befolkningskommission som tillsattes i mitten av 1930-talet i samband med vad som då kallades Kris i befolkningsfrågan ställdes inför två huvudalternativ i sin uppgift att öka nativiteten i vårt land. Antingen skulle man satsa på direkt stödjande åtgärder åt barnfamiljerna eller också arbeta för en allmänt höjd social välfärd, som skulle ge familjerna möjligheter att skaffa sig det antal barn de önskade. Man valde i huvudsak det senare alternativet, och resultatet blev att nedgången stoppades upp och fler barn föddes i vårt land — under 1940-talet fler än under 1950 och 1960-talen. Men utvecklingen har i det stora hela varit stabil och det s.k. fruktsamhetstalet har legat mellan 2,1 och 2,4. För att en barngeneration skall ersätta sin föräldrageneration fordras 2,1, dvs. det antal barn som kvinnorna i medeltal skall föda. År 1965 började emellertid fruktsamheten i vårt land att minska och gå ned under reproduktionstalet. Förra året var den 1,66 — som jag nämnde det lägsta tal vi någonsin haft. Herr talman! 1930-talets problem är inte dagens. Ingenting säger att vi skall öka vår befolkning. Nya kunskaper om världens situation gör det nödvändigt att sätta in vårt land och dess befolkningsutveckling i ett globalt sammanhang. Jordens 4 miljarder invånare kommer att vara 8 miljarder innan de yngsta ledamöterna i denna kammare uppnår pensionsåldern. Världens livsmedelstillgångar är begränsade och miljöförstöringen är direkt beroende av antalet människor på jorden. Situationen är alltså helt annorlunda än 1930-talets men därför inte försumbar. Tvärtom ställer dagens tekniska och välutvecklade samhälle mycket större krav än tidigare på planering och kunskap om framtiden. Vi har, både som kommunalmän och riksdagsmän, upplevt konsekvenserna av 1940-talets mycket stora barnkullar och de problem dessa skapat för oss. Framtidens planering ställer än större krav. Utan kunskap om befolkningsutvecklingen i vårt land kommer felinvesteringar och bristsituationer att uppstå. Vi måste med andra ord veta för hur många vi skall planera vårt samhälle, och för det fordras kunskap. Jag måste med beklagande konstatera att vi i vårt land, i motsats till de flesta andra välutvecklade länder, inte har någon högre utbildning i demografi. Vi har också en förhållandevis liten forskning på det området. Men det finns ännu en orsak till att frågan om befolkningsutvecklingen fått förnyad aktualitet. Jag vill här anknyta till de åtgärder som vidtogs på 1930-talet. Man satsade då på generella åtgärder och fick en jämn befolkningsutveckling. När nu denna så kraftigt förändrats finns det skäl att försöka utröna om orsaken till dagens situation. Då ställer man sig självfallet frågan: Har den socialdemokratiska social och familjepolitiken fortsatt den generella inriktning som från början avsågs? Mitt svar är nej. Den nedgång i fruktsamheten som nu konstateras är bl.a. resultat av den styrning som kännetecknat den socialdemokratiska regeringens familjepolitik. Några moderata riksdagsledamöter har under den allmänna motionstiden lagt fram en motion, i vilken vi yrkar på tillsättandet av en befolkningskommision. Motivet är alltså inte 1930-talets i så måtto att vi i första hand skulle önska en ökad fruktsamhet. Motivet är samhällets behov av en fortgående information om befolkningsutvecklingen men också det faktum att socialdemokraterna satt den enskilda familjens valfrihet ur spel genom att ensidigt satsa det största familjestödet, bortsett från det allmänna barnbidraget, på en och tvåbarnsfamiljerna. Jag syftar då på utbyggnaden av daghemmen och på den ovilja man hittills visat förslag från bl.a. moderata samlingspartiet att hjälpa familjer med fler än två barn med åtgärder som skulle underlätta för föräldrarna i dessa familjer att förena förvärvsarbete med familjeliv. Nedgången i antalet födda i vårt land kan nämligen till övervägande del hänföras inte till att färre kvinnor föder barn utan till att kvinnorna föder färre barn. Det är trebarnsfamiljerna som blir allt ovanligare. Låt mig, herr talman, visa på några fakta som belyser detta förhållande. Vi har en stark koncentration av barnafödandet till åldrarna mellan 20 och 29 år. Där föds i dag 70 926 av alla barn. Vid sekelskiftet var 30 96 av alla kvinnor som födde barn över 30 år. I dag är det bara 3 96. Vi kan också se på statistiken över familjer med hemmavarande barn. Mellan 1970 och 1975 har antalet familjer med tre eller fler barn minskat från 17 till 15,6 96. Vi har i dag 60 000 färre barn i stora familjer än för fem år sedan. Ingen torde vilja att vi skall vrida utvecklingen med den ökade kvinnliga förvärvsverksamheten tillbaka. Man har gjort undersökningar länsvis om kopplingen mellan kvinnlig förvärvsverksamhet och fruktsamhet. De visar på ett slående sätt att det, om vi undantar skogslänen, finns ett mycket starkt samband mellan hög kvinnlig förvärvsfrekvens och låg fruktsamhet. Förändringen i arbetskraftstalet för kvinnor mellan 1971 och 1976 visar dessutom att den i särklass största ökningen av förvärvsverksamheten har skett när det gäller tvåbarnsmödrarna och deras utträde på arbetsmarknaden. Allmänpolitisk debatt 7n Allmänpolitisk debatt nN Hela det familjestöd som är nödvändigt för att bägge föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta riktar sig enbart till en och tvåbarnsfamiljerna. Har någon i kammaren annat än i undantagsfall hört talas om en familj med tre barn i tillsynsåldern där alla barnen lämnas till kommunal tillsyn? Det är ofta praktiskt omöjligt att på morgnarna klä på och förflytta tre barn, och dessutom är risken för att något av dem är förkylt eller sjukt stor; i allmänhet måste ändå något av dem vara hemma. Ingen förälder orkar med att leva på detta sätt, och man har då bara två alternativ: antingen måste en förälder avstå från förvärvsarbete och själv se till barnen eller också måste man anställa personal för vård i hemmet. Hur vanligt det senare är vet vi inte, men genom att följa tidningsannonserna kan man få den uppfattningen att det trots allt inte är särskilt ovanligt. Den möjligheten har emellertid nästan uteslutande de mer välsituerade. Och under tiden vänder sig den fortsatta daghemsutbyggnaden enbart till de små familjerna, vilket jag uppfattar som en diskriminering av flerbarnsfamiljerna. Ett tredje barn ställer sådana krav på familjeekonomin att barnet inte kommer till. Om den ensidiga inriktningen på daghemsutbyggnad fortsätter blir flerbarnsfamiljerna allt färre, och vår befolkning kommer att minska enligt de prognoser som nu är gjorda. Och om så blir fallet måste vi inrikta vår samhällsplanering på detta. Då måste kommuner och landsting ha tillgång till uppgifter och prognoser av ett helt annat slag än vad de har i dag. Bl. a. detta är bakgrunden till vårt krav på tillsättandet av en befolkningskommission. Jag vill bara erinra om den ökade belastningen på den förvärvsarbetande delen av befolkningen när allt fler pensionärer skall försörjas. Men jag vill återkomma till familjepolitiken i detta sammanhang. Man kan fråga sig om det är riktigt att samhället genom familjepolitiska åtgärder skall styra familjernas storlek. Borde inte i stället samhället så fördela sitt stöd att det kommer alla till del? Varför skall tillkomsten av ett tredje och kanske efterlängtat barn innebära att familjen går miste om det stora stöd som den kommunala barntillsynen innebär? Moderata samlingspartiet har krävt införande av ett vårdbidrag, och ett sådant skall komma. Det löser delar av problemen för dem som själva vill vårda sina barn. Men det löser inte problemen för dem som vill fortsätta att förvärvsarbeta även när familjen växer utöver två barn. Fler barn i tillsynsåldern måste vårdas i hemmet. Vi har från moderata samlingspartiets sida krävt rätt till avdrag för barntillsynskostnader, vilket skulle ge fler möjligheter att ha anställd personal i hemmet. Vi har också i den motion som jag här har berört konstaterat att den totala personalstyrkan för daghemsverksamheten är en vuxen per 3,13 barn. För barn som vårdas i hemmet har samhället inga kostnader för investeringar, mat och lekmaterial, och det skulle alltså ställa sig mycket billigare att ordna kommunal tillsyn i det egna hemmet när det gäller flera barn i en familj. Men socialdemokraterna har så ensidigt drivit den kollektiva vårdens företräde att ett sådant resonemang tidigare inte ens har förts fram. Det ligger nära till hands att jämföra med åldringsvården, där man alltmer från alla partiers sida inser det riktiga, humanitära och ekonomiskt fördelaktiga i att lägga så mycket som möjligt av vården i den gamles hem. Men när det gäller barnen har man ensidigt stirrat sig blind på institutionsvård. Vi anser att vi bör tänka om för att föräldrarna skall få den valfrihet som de har rätt till. Barntillsynen måste byggas ut, men den skall komma alla familjer till del, oberoende av familjestorleken. Herr talman! Jag vill här gärna säga något också om aborterna. Självklart påverkar såväl preventivtekniken som den nya abortlagen nedgången i fruktsamheten. Det tycks inte vara allmänt bekant att ungefär var fjärde graviditet i detta land avbryts genom legal abort. År 1975 avbröts 32 526 graviditeter, och det skall ses i relation till antalet födda 1976, ca 98 000. Alla barn skall vara önskade, och jag skall här inte stå och tala mot den gällande abortlagen även om många av etiska skäl upplever den som stötande. Men jag vill varna för att aborterna alltmer skall betraktas som preventivmedel och ge till resultat en ännu högre siffra för antalet aborter i vårt land. Vi vet nämligen inte hur många av dessa graviditeter som hade fullföljts om samhället i högre grad hade satsat på att ge stöd också till familjer med många barn. Kanske är det just det tredje barnet som inte får födas därför att det inte går att klara barntillsynen och därför att föräldrarna vill fortsätta sitt förvärvsarbete. Utvecklingen går snabbt, och det måste ligga i samhällets intresse att vi inte kommer dithän att var tredje graviditet avbryts. Det finns en tendens till att barnen i vårt samhälle betraktas enbart ur ekonomiska synpunkter, och då ofta som en belastning. Men att ha barn är också en tillgång. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden kommer att fortsätta, och problemet är att organisera samhället och barntillsynen så att förvärvsarbete skall kunna förenas med ett rikt och utvecklande familjeliv, i vilket barnen är det centrala och där hemmet blir någonting mer än en tillflyktsort under nätterna för de olika familjemedlemmarna. Moderata samlingspartiets familjepolitiska förslag, av vilka flera kommer att realiseras av vår regering, har detta syfte. Förändringar när det gäller vår befolkningsutveckling måste bli föremål för uppmärksamhet. Vi har ett politiskt ansvar för en utveckling som i hög grad förändrar förhållandet försörjare-försörjda och därmed hela underlaget för den framtida socialvården. Debatten här med statsrådet Troedsson har kanske bättre än något annat visat betydelsen av en långsiktig planering och en resursskapande politik. Jag har därför, herr talman, velat ta upp befolkningsfrågorna i dagens debatt. De kommer säkerligen att återkomma.

Herr talman! Det fanns en del intressanta synpunkter i fru Sundbergs anförande och en del synpunkter som man skulle ha lust att gå i polemik mot. Jag tror emellertid att tiden härför inte är kommen ännu. Vi får vänta tills de av regeringen aviserade förslagen på familjepolitikens om Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt råde kommer i mars och april. Vi får då se vad vi skall kommentera och om förslag om de vårdbidrag som fru Sundberg nämnde framläggs då eller framdeles. Jag har nu i stället lust att gå något tillbaka på talarlistan för den här allmänpolitiska debatten. Arbetsmarknadsminister Ahlmark kom i går i slutet av sitt anförande in på en del av jämställdhetsfrågorna. De kom också tillbaka i de repliker han hade under denna debatt. Han citerade den oerhört intressanta sammanställningen av Kristianstadsprojektet, där den förra jämställdhetsdelegationen med stor framgång tog initiativ för att få ut kvinnor i manliga arbeten. Ur den eftervärdering som gjorts av vad detta projekt betytt för kvinnorna som individer, för familjen och för männens och barnens inställning citerade han en del av de mycket nedslående slutsatser, som de tre sociologerna med Rita Liljeström i spetsen har noterat. ”Hemmet är fortfarande mödans lön för mannen, medan det är hustruns arbetsplats”, som de säger. Men jag noterade också att de tre slutsatser som sociologerna dragit av den här utredningen — krav på tre reformer — icke omnämndes, nämligen sex timmars arbetsdag, bättre arbetsmiljöer och en upprustad barnomsorg. Både i går och i dag har det talats en hel del om sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Vi ställer oss mycket skeptiska till en sådan delreform. Men debatten även på den punkten kan få anstå till dess vi sett det konkreta förslaget.

Vi vet att det är ett krav som det inte går att få genomfört före 1980, vilket fru Marklund tidigare deklarerade. Vi vet att det också får ställas vid sidan av det mycket berättigade kravet på att man skall ha rätt till facklig utbildning på betald arbetstid. Men vi har alltså sett sextimmarsdagen såsom en förutsättning för vad vi kallar ett mjukare samhälle, där vi orkar räcka till för människor också utanför den närmaste familjekretsen och där tar vi ansvar för vår gemensamma miljö, både den närmaste och hela samhället — ett liv i solidaritet, säger vi, för både män och kvinnor men utan direkt ekonomiskt beroende av varandra. Vi vet alla att det inte alls är så i dag. Många undersökningar visar i stället att människor lever i ensamhet och isolering. Även de som tillhör en familj lever ofta i en sluten tillvaro. Vi hävdar att man måste få tid för kollektiv gemenskap på sådana villkor att alla, också barn, kan vara med. Delegationen för arbetstidsfrågor arbetar sedan 1974. Vi vet att långtidsutredningen fick i uppgift att för perioden 1975-1980 speciellt belysa vad en arbetstidsförkortning, om den kunde genomföras under denna tid, skulle innebära. Delegationen för arbetstidsfrågor har presenterat ett delbetänkande, som heter ”Kortare arbetsdag - När? hur?” och som verkligen inte innehåller något svar på den första frågan. Långtidsutredningen konstaterar lakoniskt att många av dessa problem, som synes åtfölja en arbetstidsförkortning, emellertid blir beroende av hushållens beredvillighet att acceptera de ekonomiska konsekvenserna av en sådan förkortning. Vi vet att det i dag finns en opinion för en framtida arbetstidsförkortning och att en sådan skall inriktas på en daglig förkortning av arbetstiden till sex timmar för alla. Det är egentligen när det gäller hur snabbt genomförandet kan ske som meningarna går i sär. Delegationen för arbetstidsfrågor fortsätter sitt utredningsarbete. Vi hävdar att delegationen borde få tilläggsdirektiv om att presentera alternativa förslag utifrån olika tidsperspektiv för genomförande av sextimmarsdagen. När man diskuterar standardavvägningsfrågorna är det viktigt att sätta in dem i ett sammanhang. Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Vill vi satsa mer på att öka den privata sektorn eller den gemensamma, på materiella eller kulturella värden, på människan såsom skapare eller mottagare? Vill vi ha ett samhälle som hushållar med resurser eller ett slitoch-släng-samhälle? Det är intressant att notera att Göran Ahrne vid Uppsala universitet helt nyligen presenterade en doktorsavhandling, som tar upp dessa avvägningsfrågor. Den är visserligen inte helt representativ men visar ändå att det finns en stor grupp människor, som hellre vill förbättra sin arbetsmiljö och/eller minska sin arbetstid än få mer pengar för privat konsumtion. Ca 20 96 av människorna var t.o.m. beredda att sänka sin standard för samma syfte. Välfärdsbegreppet håller alldeles klart på att få ett annat innehåll. Vi anser emellertid att DELFA i sin rapport alltför litet tar upp diskussionen om vilka möjligheter som står till buds för att förverkliga ett samhälle som tar till vara de möjligheter sextimmarsdagen ger. Det gäller t.ex. hur folkrörelserna kan verka och villkoren för kulturskapande. Det specialproblem som vi nu menar bör studeras är frågan om en bättre anpassning mellan arbetstider och servicetider. Barnomsorgen och i viss mån skolan är nu inte anpassade till människornas faktiska arbetstider. Det är möjligt att det behövs en form av skiftarbete inom servicesektorn, något som för handelns del skulle kunna innebära att behovet av öppethållande på lördagar och söndagar minskar. Bristen på vissa nyckelgrupper av anställda, t.ex. läkare och barnstugepersonal, kräver en långsiktig planering. Det är denna långsiktiga planering, detta krav på alternativa förslag utifrån olika tidsperspektiv, som förbundets representanter i riksdagen har krävt i en motion. Det kravet ingår i den folkrörelsekampanj kring bostadsfrågorna som vi har startat och som jag tycker är ett väldigt gott bevis på hur man verkligen kan driva den konstruktiva opinion som folkpartiets företrädare i jämlikhetsfrågor i går snuddade vid. Vi har ända sedan 1930-talet knappast haft en riktig och klar bostadsdebatt. Då fördes det en mycket radikal debatt, men vi har egentligen Allmänpolitisk debatt 75 Allmänpolitisk debatt aldrig som konsumenter, som politiker, som individer och familjer frågat: Vad är det vi vill? Vart syftar vår bostadspolitik? Debatten har huvudsakligen förts av teknokrater och av de många intresseorganisationer som är inblandade i själva byggnadsprocessen. Därför har vi inom förbundet tillsammans med parti, sidoorganisationer och alla som hör ihop med folkrörelserna börjat en debatt där vi diskuterar målen. Vi har för avsikt att sedan ställa våra krav som teknokrater och andra måste kunna finna lösningar på. Vi vill bygga ett samhälle där män och kvinnor är jämställda, där bostäder och arbetsplatser ligger ganska nära varandra. Vi vill inte ha en bostadsegregation som man har i Amerika. Det nämndes senast i debatten här i går att i samhällenas utkanter, på fullständigt ny mark, växer småhusområdena upp som svampar ur jorden — långt från arbetsplatserna, utan kollektivtrafik, utan service. Den kvinna som vill ta ett arbete, fru Sundberg, måste då ordna sin barnomsorg själv och skaffa sig en bil till. Det stämmer inte med våra övriga mål. Det är dessa övergripande frågor som vi kommer att diskutera och så småningom föra fram i form av krav i riksdagen.

Vi har aldrig varit så många utanför denna kammare som vi är i dag när vi samlas till debatten kring Kvarteret Framtiden. Vi har aldrig varit så många som verkligen vill ställa upp ett ordentligt alternativ till det samhälle regeringen nu vill skapa. Kvarteret Framtiden är en av de stora och fina oppositionshandlingar som nu diskuteras runt om i landet.

Herr talman! Lisa Mattson efterlyste några punkter med reformkrav i en utredning som jämställdhetsdelegationen har gjort i Kristianstad och som arbetsmarknadsministern enligt hennes uppgift inte nämnde i går. Lisa Mattson pläderar vältaligt för principen om sex timmars arbetsdag för alla. Det är utmärkt — det står också på folkpartiets program. Men hon tillägger att det finns åsiktsskillnader om hur snabbt genomförandet kan ske, och det är väl ett ganska milt uttryck för att det förekommer insikter om att det samhällsekonomiska läget är kärvt. Det är i det läget som folkpartiet inte har velat låta småbarnsfamiljerna vänta utan velat ge dem förtur. Men principen om att arbetstidsförkortningen helst skall ligga på varje dag är vi rörande överens om. Bättre arbetsmiljö efterlyste också Lisa Mattson. Hon bör vara underkunnig om att det finns en proposition på gång som kommer på riks dagens bord om några veckor. Och när det gäller upprustning av barnomsorgen har folkpartiet och socialdemokraterna tillsammans med centerpartiet stått bakom en överenskommelse med Kommunförbundet som nu gör att man faktiskt bygger ganska kraftigt runt omkring i landet. Slutligen efterlyste Lisa Mattson en bostadspolitisk debatt, och jag skall gärna ge ett litet bidrag till den. Herr talman! Demokratin i vårt land är fast förankrad i medborgarnas medvetande. Men demokratin är inte en och odelbar. Demokrati kan råda inom vissa samhällssektorer utan att för den skull prägla människornas liv på andra områden. I grunden ligger självfallet den politiska demokratin. Den är den nödvändiga förutsättningen för all annan demokrati. Också en social demokrati i betydelsen omfattande social trygghet är oundgänglig för verkligt folkligt välstånd. På senare år har allt fler insett vikten också av arbetsdemokrati. Ett viktigt steg på den vägen har tagits genom den medbestämmandelag som drevs igenom i riksdagen förra året av socialdemokrater och folkpartister tillsammans. Nu är det verkligen — det är jag överens med Lisa Mattson om —- hög tid att påbörja demokratiseringen av ännu en central dimension av människornas liv: bostaden och boendemiljön. För ett par år sedan, herr talman, var problemet med outhyrda lägenheter förstahandsstoff i nyhetsförmedlingen. Den dåvarande regeringen såg så allvarligt på saken att en särskild delegation tillkallades i april 1975 med ”uppdrag att bereda frågor rörande särskilda åtgärder i vissa bostadsområden med uthyrningssvårigheter”. Nu har dessa ”olägenheter” — för att citera den fyndiga titeln på en debattbok i ämnet häromåret - försvunnit från rubrikerna och den allmänna uppmärksamheten. Innebär det också att själva problemet har försvunnit? Nej, ingalunda. Visserligen visar bostadsstyrelsens senaste tillgängliga statistik att antalet outhyrda lägenheter minskar — från 4,1 96 till 3,7 96 i nyare hus under halvårsperioden den 1 mars till den 1 september 1976. Det är naturligtvis en glädjande utveckling ur många synvinklar. Men isolerad, utan att andra åtgärder samtidigt vidtas, medför denna utveckling också en ytterligare skärpning av vissa problem som andelen outhyrda lägenheter på intet sätt är orsak till utan snarare symtom på. I Sigtuna kommun minskade således antalet lediga lägenheter under tredje kvartalet 1976 med 167. Samtidigt hade kommunen en nettoutflyttning på 65 personer. Förklaringen kan bara vara en: den befintliga befolkningen tar en allt större boendeyta i anspråk. Ett annat exempel kan anföras: I Lunds kommun räknar man med att ett tillskott på 400 nya lägenheter om året är nödvändigt för att kunna behålla oförändrad befolkning. Liknande erfarenheter finns från landet i övrigt. Detta betyder å ena sidan att utrymmesstandarden för många människor kontinuerligt stiger. Men samtidigt betyder det att hushållsstorleken genomsnittligt fortsätter att minska. Ensamboendet ökar. Och med den fysiska ensamheten följer inte sällan psykisk och social ensamhet. debatt Allmänpolitisk debatt En annan effekt av den minskande lägenhetsreserven är att redan befintliga tendenser till segregation skulle kunna skärpas. I ett läge med minskat överskott på bostäder ökar naturligtvis hyresvärdarnas praktiska möjlighet att välja och vraka mellan olika bostadssökande. En rapport inom Storstockholms bostadsförmedling visar hur det kan gå till och vilka sociala effekter det kan få. Under en 10-veckorsperiod fann man att 3 96 av de reguljärt anvisade bostadssökande nekades av värdarna, hela 30 96 av kategorin ”Bostad genast”. En grundlig analys av siffermaterialet och intervjuer med personalen visar att den reguljära anvisningen bygger på en anpassning från förmedlingens sida till kända önskemål från hyresvärdarna. Men eftersom gruppen ”Bostad genast”, där det alltså finns ett akut bostadsbehov, inte kan ”försorteras” av förmedlingen blir avvisningen där så mycket större från värdarnas sida. Någon skillnad mellan olika kategorier värdar upptäcktes inte till en början. Men analysen klargjorde att de allmännyttiga bostadsföretagens nekanden vanligtvis beror på ett mättnadsfenomen — man har redan för många s.k. problemhyresgäster. De privata värdarna har tyvärr inte sällan andra skäl.

Ett närmast makabert uttryck för en sorts boendesegregation finns i förortsområdet Navestad i Norrköping. Där har den allmänna segregationen lett till en mycket kraftig koncentration av invandrare, bl.a. assyrier. Samhällsapparaten har inte tillräckligt snabbt kunnat anpassa sig, och trycket på befintlig service har blivit onormalt högt. Bl. a. gäller det skolan, som ju numera skall ge barnen tillfälle till hemspråksundervisning. De flesta assyrierna i Navestad har kurdiska som hemspråk. Men två av de assyriska familjerna kommer från Libanon och talar arabiska. Men det klarar skolan inte av, varför — och jag citerar en rapport — ”dessa barn i svensk skola får lära sig kurdiska, ett språk de inte tidigare kunde tala”. Det är en ganska makaber konsekvens av samhällsapparatens oförmåga att klara effekterna av segregationen i boendemiljön. Boendesegregationen drabbar alltså inte minst barnen — det framgår t.ex. av pockettidskriften R:s senaste nummer ”Barn, bovar och fyllisar”, som målande och skrämmande visar på skilda uppväxtvillkor i en höghusmiljö och ett villaområde. Nekande hyresvärdar är naturligtvis bara en delorsak till boendesegregationen. Hela samhällsplaneringen är avgörande. Men de nekande värdarna är ett symtom på en motbjudande tendens i dagens Sverige — tendensen att i osociala, asociala eller rent illegala former spekulera i och sko sig på människors grundläggande sociala behov av en god bostad. Stockholms hyresgästförening har i dagarna visat hur de nekande värdarna indirekt tvingar upp hyrorna hos de allmännyttiga bostadsföretagen och därmed — via rådande normer för bruksvärdeshyror —- i slutändan kan tillgodogöra sig en hyresökning utan produktiva insatser. Spekulationen i människors boende måste stoppas. Bostaden måste få karaktären av social rättighet! Fastighetshajar måste bekämpas! Självklart skall det ske med rättssäkerheten som orubblig grundval. Men nog skär det i öronen när en ökänd fastighetsjobbare — så ökänd att han tvingat riksdagen stifta en lag som i dagligt tal bär hans namn — offentligt hänvisar till rättssäkerheten bara för att en liberal kommunalpolitiker gjort ett aktivt försök att stävja hans osociala verksamhet. Mot spekulationer och svarta affärer i människors boende duger bara hårda ord och handfasta åtgärder — sedan må Svenska Dagbladet klaga över ”den nya moralismen” hur mycket som helst. Nu finns en hel del olika konkreta förslag i debatten som skulle kunna förbättra situationen utan att skada en socialt styrd marknadsekonomis grundvalar. Jag tänker t.ex. på förslaget om kommunal anvisningsrätt, som har förekommit i en utredning, och hyresrättsutredningens förslag till åtgärder mot svart handel med bostäder. En bättre social styrning av hela bostadsmarknaden är en grundförutsättning för verklig boendedemokrati. Det är en grundförutsättning för något som etnologen Åke Daun kallar ”Strategi för gemenskap” i en nyutkommen bok. En strategi för gemenskap, skriver Daun, är att planmässigt förorsaka interaktion i andra sociala sammanhang än familjen, vänkretsen, yrkesgruppen. Just planmässigt förorsakande av interaktion — alltså samvaro, samtal, umgänge — utanför den allra intimaste umgängeskretsen är en av de viktigaste uppgifterna för de projekt bostadssociala delegationen driver i samarbete med tolv kommuner. Ur de lägesrapporter som nu börjar strömma in kan man dra två mycket allmänt hållna, men likafullt viktiga slutsatser: För det första — det går att initiera människorna också i de fysiskt mest sterila bostadsområden till berikande sociala aktiviteter och kontakter. Men - för det andra — det måste i huvudsak handla om meningsfulla, målinriktade verksamheter som i sista hand förutsätter en verklig makt för de boende över sin bostad och dess omgivningar. Det förekommer också olika uppslag om hur boendedemokratin skall förverkligas. Ett uppslag — senast framfört i debattboken Svensk Bostadspolitik av Nils Eric Sandberg och Ingemar Ståhl — är att låta hyresgästerna lösa in nuvarande fastighetsägare genom att direkt överta lånen i fastigheten samt ersätta fastighetsägaren för hans insats av egenkapital. Ett närliggande förslag vore naturligtvis att låta hyresgästerna ta över sina bostäder i form av bostadsrättsföreningar. Ytterligare en väg att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gå fram är en lagstiftad förhandlingsrätt — t.ex. så som hyresrättsutredningen nyligen föreslagit. Men - heter det i folkpartiets bostadspolitiska program från 1974 — kraven på boendedemokrati måste gälla mera än vidgade förhandlingsmöjligheter. Det yttersta målet för demokrati i boendet skall vara att med närdemokratin i det egna bostadsområdet som bas utveckla en social gemenskap mellan människorna i ett bostadsområde. Med en sådan ideologisk grundsyn som grundval är det självklart att vi med all tänkbar kraft kommer att fortsätta det närdemokratiskt inriktade projektarbete som pågår i bostadssociala delegationens regi. En del socialdemokrater har antytt — dolt eller öppet — att vi i grund och botten skulle vara ointresserade av bostadssocial problematik. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Liberal bostadspolitik i dagens Sverige kan aldrig bli en exercis i konkurrensteori med exempel hämtade från varumarknaden. Bostaden kan inte och bör inte utgöra en vara som andra, bostaden är någonting speciellt och kan aldrig bli föremål för politiska åtgärder utan en socialt medveten grundsyn. Eller med ett avslutande citat ur folkpartiets bostadspolitiska program: Folkpartiet har inget till övers för den valfrihet som bara är en frihet för mäktiga företag eller för bostadskonsumenter med höga inkomster. —- Den valfrihet som består i socialt handikappade människors rätt att bo kallt och dragigt är inte värd att försvara —-—-—-. Valfriheten skall skyddas genom att alla människor får möjlighet att efterfråga en bra bostad, genom en planering som motverkar boendesegregation och genom att undermåliga bostäder utmönstras ur beståndet. Herr talman! Efter politisk, social och arbetsplatsdemokrati är det hög tid för närdemokrati i bostäder och boendemiljöer.

Herr talman! Inflation och kostnadsstegringar är frågor som den allmänpolitiska debatten har rört sig omkring. Också i mitt anförande kommer jag att ta upp dessa frågor utifrån hur den enskilde konsumenten drabbas av dessa företeelser. Pris och kartellnämndens månadsmeddelanden är numera en följetong om ständiga prishöjningar. De prishöjningar som konsumenterna direkt drabbas av och där det som regel inte finns utrymme för minskad konsumtion, i varje fall inte för en vanlig löntagare med en normalinkomst, det är dagligvarusortimentet. Enligt SPK:s senaste prisjämförelse har priserna i dagligvaruhandeln under 1976 stigit med i genomsnitt 9,8 26 om man jämför prisnivån i december 1976 med samma månad 1975. Den svenska inflationen 1976 blev därmed obetydligt lägre än under 1975, då priserna enligt samma uppgift steg med 10,1 26. De kraftigaste prisökningarna redovisas för livsmedel där priserna steg med 11,5 96. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att de varor som senast undantagits prisstoppet visar en kraftig prishöjning. Det gäller djupfrysta matvaror, konserver, frukt och grönsaker, barnmat, välling och andra s.k. livs En fråga i det sammanhanget blir ofrånkomlig: Hur stor del av prishöjningarna kan hänföras till monopolbildningen på livsmedelsområdet? Stora delar av den svenska matmarknaden domineras i dag helt av internationella storkoncerner. Findus har exempelvis 80 26 av marknaden för färdiglagad djupfryst fisk. Där skall vi också veta att varje förädling av maten kostar en stor summa när industrin gör jobbet. För att den färdiga produkten inte skall bli alltför dyr i inköp så minskar man på den dyra råvaran som här är fisken. Resultatet blir att om vi köper en färdig fiskgratäng så får vi betala fiskpris också för sås och potatismos. Den som vill handla bekvämt, får betala dyrt för en dålig vara. Unilever är ett annat multinationellt företag som bl.a. står för 60 96 av försäljningen av margarin. Det är svårt att förstå att det måste finnas ett 20-tal olika margarinsorter i handeln med samma försäljare. Unilever är störst av alla, har egna företag i 75 länder och svarar för en omsättning på omkring 60 miljarder om året. Unilever säljer inte bara margarin. Man står för försäljningen av varor av skilda slag som saft och sylt, paket och burksoppor, färsk konserverad potatis, glass, te m.m. De kontrollerar exempelvis mer än hälften av den svenska tvättmedelsmarknaden, som har ett stort sortiment med olika namn på tillverkare. Namnet Unilever ser vi aldrig på några varor. Multinationell politik är att köpa hela företag med forskning, kunnande och idéer. Namnet behålls på tillverkningen enbart för att uppehålla skenet på fri konkurrens. Felix och Findus är andra kända svenska livsmedelsföretag som drivs i utländsk regi. Det kunde bli en lång uppräkning av hur kontrollerad försäljningen av dagligvarorna är, och hur stora pengar av våra livsmedelsinköp som förs ut ur landet. Monopolföretag finns också inom landet. Störst totalt är jordbrukskooperationen som svarar för närmare hälften av försäljningen främst av färskvaror. För konsumenten som gör inköpen, sista länken i kedjan, innebär monopolen att konkurrensen som sägs styra pris, kvalitet och urval helt sätts ur spel. Utvecklingen mot allt färre ägare minskar konsumenternas möjligheter att påverka varorna. Monopolbildningen och det multinationella ägandet påverkar även de anställda inom livsmedelsindustrin. Företag köps upp för att läggas ner, rationaliseringen sker över gränserna, och tillverkningen läggs där profiten för ägaren blir störst. Livsmedel, som det är brist på i världen, blir spekulationsobjekt. Vänsterpartiet kommunisterna vill slå vakt om arbetarnas reallöner, och då främst låginkomsttagarnas, eftersom låginkomsttagarna hårdast drabbas av de ständiga prisstegringar som drivs fram av monopolbildning och spekulation i profiter. Vpk har liksom i fjol framlagt en rad förslag som skulle dämpa verkningarna av inflationen för personer med två små inkomster. Ett förslag är att hyresregleringslagen, som av riksdagen i debatt Allmänpolitisk debatt av prisstopp på alla dagligvaror. Handelsministerns inställning att prisstoppet hittills inte varit effektivt, då prishöjningar skett även på prisstoppade varor, är en motivering för slopande av prisstoppet på dessa varor. Jag har vid flera tillfällen i riksdagen påtalat den uppfinningsrikedom som används av livsmedelsföretagen för kringgående av prisbestämmelser. Detta borde ju snarare leda till en bättre kontroll av prisstoppets efterlevande än till ett slopande som ger helt fritt spelrum vid prissättning. Att prisstoppet rubbar konkurrensförhållandena är ett slag i luften. Monopolbildningen inom dagligvaruhandeln har på ett effektivt sätt strypt den fria konkurrensen. Förutom kravet på prisstopp på dagligvaror, som utgör en större andel av konsumtionen för den konsument som har lägre inkomst, har vpk kvar kravet på avskaffande av moms på mat. De indirekta skatterna blir allt större och utgör numera en övervägande del av statens inkomster. Den indirekta skatten är den mest orättvisa. Den drabbar hårdast de små inkomsttagarna, som tvingas använda hela sin inkomst till nödvändig konsumtion. I första hand kan man tänka sig ett direkt slopande av mervärdeskatten, men man kan också fortsätta på den inslagna vägen med subventioner, som då måste öka i motsvarande grad. Subventioner, som framför allt används för att förbilliga det vi kallar baslivsmedel, skulle kunna bidra till en bättre kosthushållning. Statsrådet Troedsson talade om vikten av en riktig sjukhuskost. Vpk:s förslag skulle spara pengar åt kommuner, landsting och staten, som i sina storhushåll — skolor, sjukhus och militära anläggningar — dagligen serverar miljontals matportioner. De pengarna kunde användas för en förbättring av kosten. Det gjordes försök med anpassad kost vid S:t Eriks sjukhus för ett antal år sedan, och man kom då fram till resultatet att en anpassad sjukhuskost kunde nedbringa antalet vårddagar för de intagna. För att fungera socialt måste man också ha någonstans att bo. En bra bostad till ett rimligt pris borde vara en social rättighet, men trots hyresbidrag tar boendekostnaden i dag en orimligt stor del av de arbetandes inkomster. Den 1 januari 1976 höjdes hyran med 10-12 kr. per kvadratmeter vilket betydde ca 1 000 kr. i hyreshöjning för en normal trerumslägenhet. Med de ökade kostnaderna för bränsle och lyse steg boendekostnaderna under 1976 med hela 14,1 96. Nu är en ny förhandling om hyressättningen klar. I Stockholm betyder detta ytterligare ca 1 000 kr. höjning av hyran för samma lägenhet 1977, inkl. värmekostnaden. Genom överenskommelsen har också bruksvärdeshyran fastställts, som skall vara normgivande även för de privatägda husen efter hyresregleringens slopande. Det innebär att hyran i de nysanerade husen i Stockholms innerstad är densamma som i nyproduktionen. Månadshyran för en trerumslägenhet, som är den minsta familjelägenheten, uppgår till omkring 1 000 kr. En sådan hyressättning leder inte till den förändring i segregeringen i boendet som man hade hoppats på i samband med bostadssaneringen i innerstaden, även om man räknar med bostadsbidragen. Per Gahrton talade om segregeringen och boendemiljön, och jag kan i stort instämma i det mesta som han sade om detta. Hyressättningens inriktning tycks ha varit att utjämna den påstådda hyressplittringen genom att höja alla hyror till samma nivå oavsett standard och underhåll, ett system som i första hand gynnar det privata bostadsägandet. En årlig hyreshöjning med 1000 kr. på en normallägenhet är en hyresutplundring som inte kan få fortsätta. Allt fler hyresgäster ställer frågan vart hyrespengarna egentligen tar vägen — en berättigad fråga. De har svårt att förstå principen att allt fler av de pålagor som drabbar hyran beräknas lika per kvadratmeter, oavsett om det är en villa eller ett höghus med ett stort antal lägenheter, eller att deras bostad används som skatteobjekt, vilket är ett faktum. Efter överenskommelsen om skattestopp för kommuner och landsting har avgiftshöjning använts som inkomstförstärkning för kommunerna, och dessa höjningar har omedelbart påverkat hyreskostnaden. I tisdags kväll var hyresgästerna i det bostadsområde som jag bor i samlade för information om överenskommelsen i hyresförhandlingarna. Av den presentation över de utgifter som låg till grund för hyreshöjningarna i fem kommunala bostadsföretag framgick exempelvis, att Svenska Bostäder har en räntekostnad på 63:78 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta. De sammanlagda kapitalkostnaderna med amorteringar och tomträttsavgäld låg på 81:83 kr. Det måste vara snett när i vissa fall mer än hälften av hyran är kapitalkostnader och när såväl räntekostnader som tomträttsavgäld blir högre även i relativt gamla hus. Hela kostnaden för kapital och driftutgifter låg i Svenska Bostäders bostadsföretag på 150:10 kr. per kvadratmeter. Det var många av de närvarande hyresgästerna som inte var beredda att acceptera redovisningen av kostnadsutvecklingen, inte minst i vetskap om att hyressättningen i de kommunala bolagen blir norm för det privata bostadsbeståndet med en i många fall mycket dålig bostadsstandard. Tydligen finns nu dara en utväg ur hyreskarusellen, den som vpk föreslagit, nämligen ett temporärt hyresstopp för alla bostäder. Det är nödvändigt så att man verkligen kan ta itu med orsakerna till de ständigt höjda hyrorna och göra slut på de privata vinst och spekulationsintressena i alla led på bostadsmarknaden. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år ställt olika förslag till åtgärder i syfte att stoppa hyreshöjningarna och pressa bostadskostnaderna. Det har gällt krav på statlig bostadsbank för lån till bostäder och följdinvesteringar med fast låg ränta. En fast låg ränta skulle förhindra situationen med ökade räntekostnader för äldre bostäder. Vpk har ställt krav på stoppande av markspekulationen och att endast samhällsägd mark får stadsplaneläggas, att bestämmelserna för markvill Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt koren skärps, att anslagen ökas till kommunernas markförvärv och att lånevillkoren förbättras. Det skulle hindra att tomträttsavgälden ökar år efter år på bebyggda tomter. Vi vill överföra de privata husen i samhällets ägo och införa en obligatorisk bostadsförmedling, som är en väg att förhindra den boendesegregering som blir alltmer framträdande. Vpk har också bl.a. föreslagit en utredning om ändrade förvaltningsformer för boende i flerfamiljshus i syfte att skapa ett ökat inflytande för hyresgästerna. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att bostaden skall vara en social rättighet, och då kan man inte lappa på det system som bygger på vinst och profit utan man måste angripa orsakerna till bostadssituationen med de höga hyrorna. Men det kan bara ske om samhället har det avgörande inflytandet över samtliga led i bostadens tillkomst och ägande av hyreshusen. Höjda hyror har samma effekt som höjda priser på nödvändiga varor, de drabbar de lågavlönade. Höjda hyror måste kompenseras lönemässigt, liksom andra prishöjningar. Det är en uppfattning som delas också av moderater — så var åtminstone fallet 1974. I finansdebatten i mars 1974 framförde herr af Ugglas följande synpunkter efter en beskrivning av den ekonomiska utvecklingen. ”För normalinkomsttagaren med ca 40 000 kronor i årsinkomst blir 1974 ett besvärligt år. De löneökningar han fått på i bästa fall 12 procent ger 4 800 kronor. När skatten tagit sitt får han — med en marginalskatt på 60 procent, om han inte befinner sig i en besvärligare marginalskattesituation än så — behålla 1920 kronor. Efter skatt har han ca 25 000 kronor att leva på. Om konsumentindex stiger med 12 procent fördyras hans konsumtion med 3 000 kronor. En reallönesänkning på drygt 1000 kronor är alltså ofrånkomlig.” Herr talman! Jag-vill sluta med att fråga: Hur besvärligt blir året 1977 och hur stor reallönesänkning har regeringen tänkt sig i år för en löntagare med 40 000 kr. i årsinkomst?

Herr talman! Åren efter 1974 års bostadspolitiska beslut har präglats av passivitet när det gäller att ta nya tag för att lösa alla problem som vi har i bostadsbyggandet och boendet. Det verkar nästan som om 1974 års bostadspolitiska riktlinjer skulle ha uppfattats som något av ett Columbi ägg — ingenting kan i så fall vara felaktigare. Med utgångspunkt i vad både regeringen har uttalat och några moderata motionärer har föreslagit i år tänkte jag peka på några av de aktuella frågorna i bostadspolitiken. Det mest påtagliga för den vanliga bostadskonsumenten är naturligtvis kostnaderna för att bo. Eftersom också boendet är en stor post i hushållskassorna och vår samhällsekonomi finns det anledning att göra allt för att hålla kostnadshöjningarna stången - även om man i detta sammanhang måste komma ihåg att den andel ur hushållskassan som en svensk normalfamilj betalar för sin bostad är mycket ringa jämfört med andra länder. Ännu så länge har vi inte kunnat se någon effekt av de åtgärder som riksdagen beslöt om 1974. Markvillkoret och konkurrensvillkoret har ännu inte kunnat slå igenom, och jag betvivlar att dessa instrument kommer att få den verkan som många trodde och fortfarande tror. Några åtgärder för att hinna i fatt de snabbt stigande driftskostnaderna har vi heller inte sett på senare år. Man kan därför inte nöja sig med att bara möta högre boendekostnader med högre bostadsstöd utan att försöka driva fram exempelvis en prispressande konkurrens. Konkurrensen måste vara mer på lika villkor än nu mellan olika kategorier byggare. För konsumenten är det i och för sig ointressant om en byggherre är kooperativ, allmännyttig eller enskild. För konsumenten är det avgörande om bostaden kan möta just hans önskemål och detta till ett vettigt pris. Budgetpropositionens förslag att utjämna lånereglerna för enskilda och andra byggherrar är ett steg i rätt riktning. En annan grymt eftersatt del i bostadspolitiken är boendemiljön. 1960 talets ensidiga satsning på flerfamiljshus i starkt koncentrerade bostadsområden får vi fortfarande betala dyrt för. De tomma lägenheterna har förorsakat lån för 780 milj.kr., varav 300 milj. har varit föremål för räntebefrielse och 250 milj. har eftergivits med stat och kommun som huvudsakliga betalare. Pengar som skulle kunna användas för att exempelvis rusta upp en torftig miljö har nu fått läggas på konkursfärdiga bostadsföretag. När det gäller statliga satsningar på boendemiljön har det tidigare av olika skäl varit svårt att ens betala ut de anslag som riksdagen faktiskt har erbjudit. Mycket tyder nu på att pengarna kommer att användas — och det är väl också ett skäl till att regeringen nu föreslår att det här anslaget skall höjas från 30 milj. till 35 milj.kr. Det är bara att hoppas att bostadsföretagen och politikerna nu har lärt sig att inte bygga efter lösa förhoppningar, utan att försöka möta efterfrågan med realistisk omfattning. Spåren efter de torftiga bostadsmiljöerna och de tomma lägenheterna torde förskräcka. En utomordentligt angelägen fråga när det gäller bl.a. bostadsmiljön är att vi har en hög takt i saneringsverksamheten. Under senare år har det helt plötsligt blivit allt svårare att klara av uppställda mål, särskilt vad beträffar saneringen. Förra året exempelvis lyckades man i Stockholm bara klara av ungefär en tredjedel av det uppställda målet när det gällde att sanera lägenheter. Sociala problem, förslumning och en onödig arbetslöshet bland byggare blir lätt följden av en långsam saneringstakt; i synnerhet som vi nu — vilket eftertryckligen visas i budgetpropositionen — gör allt för att spara energi i våra bostäder är det också nödvändigt att bygga om vårt gamla bostadsbestånd. I det sammanhanget vill jag understryka vikten av att vi också ökar debatt möjligheterna att få lån till gamla småhus. I dag stoppas försäljningen av hus, och en förslumning hotar även i dessa områden, om inte kapital kan tillföras den marknaden. Många människor tvingas i dag att köpa ett nytt hus i stället för att köpa ett gammalt för att kanske själva rusta upp det, därför att kontantinsatserna blir alltför stora för att man skall kunna köpa det gamla huset. I hopp om att finna en lösning på det problemet är vi några moderater som också har tagit upp den här frågan i motioner i år. Herr talman! Även om bostadsproduktionen steg rekordhögt under 1960-talet och i början av 1970-talet, ser vi redan nu en brist på bostäder. Ensidigheten i tidigare byggande skapade stora köer efter marklägenheter och småhus. En ryckig bostadsproduktion har också gjort sitt till för att försvåra möjligheten att få balans mellan tillgång och efterfrågan. Medan priserna på småhus trissas upp inför de långa köerna riskerar vi nu i några delar av landet att få en ensidig produktion igen - men nu av en annan bostadstyp. Det måste vara ett angeläget mål för den nya regeringen att stimulera till en jämn bostadsproduktion, där valfrihet och variation i byggandet blir verklighet. För att nu verkligen kunna erbjuda valfrihet på bostadsmarknaden är det fortfarande nödvändigt att dominera byggandet av marklägenheter och småhus. Dess värre är vi politiker inte eniga på den punkten, om man får tro alla de artiklar från socialdemokrater, både före och efter valet, som försöker angripa småhusboendet i sig. Jag har senast i den allmänpolitiska debatten i höstas citerat ett par sådana artiklar i socialdemokratisk press, så tycker jag att det inte finns någon anledning att nu upprepa dessa citat. Men faktum är att det tycks uppfattas såsom ideologiskt felaktigt av en socialdemokrat att bo i småhus. Talet om segregation, småhusegoism m.m. är för oss andra oförståeligt. Om man i stället försökte medverka till en konstruktiv debatt, där vi — även när det gäller småhusområden — får en grund för ett mera miljövänligt bostadsbyggande, vore det avsevärt intressantare att höra vad socialdemokraterna har att komma med. Fullt klart är att mer fantasi och större variation måste finnas med vid planeringen av nya bostadsområden. Jag menar då en variation med både låga flerfamiljshus och småhus med olika upplåtelseformer — äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. På så sätt får vi inte den uppdelning av människor som vi kan se i dag: unga bor för sig, barnfamiljer för sig och gamla för sig. Ett byggande efter den principen är någonting annat än det som det socialdemokratiska kvinnoförbundet talar om i sina kampanjer och som Lisa Mattson här också tidigare berörde. Där uttrycker man exempelvis sådana uppfattningar som att småhusen binder kvinnan i gammalt rollmönster, och detta försöker man sedan bevisa i stället för att försöka skapa bostadsområden där man kan kombinera fördelar av både flerfamiljsboende och småhusboende. Jag tycker det är en gammaldags syn att tro att vi hittar småhusen på åkrarna och höghusen vid arbetsplatserna. Vi måste bygga småhus om marklägenheter efterfrågas, men det är långt ifrån någon konflikt med bostadsmiljön om man nu gör på det viset. Vi måste också se till att det inte blir svårare att bo i småhus. Att öka beskattningen på småhusägarna ökar ju bara segregationen och minskar möjligheterna för flertalet — som det faktiskt är i dag — att bo i småhus. Således är det nödvändigt att redan nu se på beskattningsgränser m.m. med anledning av den förestående fastighetstaxeringen 1980. Det dramatiska försök till kraftig smyghöjning av småhusskatten som gjordes inför taxeringen 1975 får inte upprepas. Småhusskatten skall inte öka bara därför att inflationen driver upp taxeringsvärdena. Eftersom chockhöjningar av taxeringsvärdena förutspås till 1980 är det angeläget att snarast komma fram till hur detta skall påverka reglerna för småhusbeskattningen. Herr talman! Till sist vill jag också nämna några ord om bostadsbyråkratin och understryka vikten av att vi får någon rätsida på den. Som det är i dag möter bostadskonsumenterna olika regler i olika kommuner — mer eller mindre överensstämmande med gällande lagar och förordningar. Inför myllret av regler är det omöjligt för producenter, konsumenter och myndigheter att hålla isär allting. Misstag begås och kostnaderna för produktionen ökar bara därför att byråkratin driver upp en helt ny men nödvändig kunskap hos byggarna —- nämligen om hur man skall bygga för att myndigheterna skall vara till freds men också för att byggherren själv skall kunna få de mest fördelaktiga lånen. Om en vanlig privatperson verkligen skall kunna bygga om sitt hus, krävs det goda kontakter med både myndigheter och jurister för att verkligen få veta utgångspunkterna för ombygget. Med den omfattning som byggkrånglet i dag har blir det klart konsumentfientligt, även om avsikterna en gång naturligtvis var de rakt motsatta. När det gäller markfrågorna spelar också onödiga regelkomplex en alltför dominerande roll. Därför är det bra att regeringen har lovat att komma med förslag om enklare regler för glesbebyggelse. Men mycket återstår även här för att få smidigare system som också utgår från ett konsumentinriktat byggande. Som exempel på det motsatta förhållandet kan nämnas de på kronan när fastlagda markvärdesgränserna för när man skall få statliga lån till byggen inom förnyelseområden. Genom några kronor eller ett fåtal procent för höga markkostnader kan en kommun av länsbostadsnämnden ställas inför det faktum att den tvingas antingen subventionera mark eller bygga endast icke statligt belånade hus. Bostadssociala ambitioner kan alltså slås sönder av länsbostadsnämnder bara därför att markkostnaderna i en kommun har blivit litet högre än tillåtet, men ändå — observera det — kanske är litet lägre än vad som tillåts i grannkommunen. Det är min uppfattning att man nu bör gå igenom hela det bostadspolitiska regelkomplexet i syfte att få en bostadsproduktion som utgår från konsumenternas önskemål. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt

Herr talman! Fisket och konservindustrin är av gammal tradition basnäringar i Bohuslän. Näringslivet i kustbandet har i stor utsträckning varit inriktat på fiske och med fiske sammanhängande verksamheter som konservindustri, båtvarv, vadbinderier och isverk. Den kraftiga nedgången av fiskerinäringen sedan slutet av 1960-talet har speciellt drabbat skärgårdsbefolkningen, eftersom alternativa sysselsättningsmöjligheter i stor utsträckning saknas på öarna. Under perioden 1965-1972 minskades sysselsättningen inom västkustfisket med nästan 40 "6, eller ca 1 500 personer. Nedgången skedde framför allt inom Nordsjöfisket, där mer än 200 av de största och modernaste fiskebåtarna avyttrades till utlandet under denna period. Den negativa utvecklingen har fortsatt även senare. Nyrekryteringen inom fiskaryrket har under senare år varit liten och i vissa fiskesamhällen praktiskt taget helt obefintlig. Särskilt markant har avgången varit bland fiskare i de yngre åldersgrupperna och bland familjeförsörjare med minderåriga barn vilka inte kunnat klara sin försörjning på den klena nettobehållning fisket har gett. Ålderssammansättningen inom den svenska fiskarkåren visar därför i dag tyvärr en alltför stor övervikt av äldre fiskare. Om ett svenskt fiske även i fortsättningen skall finnas kvar, måste olika åtgärder vidtagas för att häva denna trend. Fiskarnas fångster i dag måste alltid säljas i konkurrens med billiga produkter av samma slag. Sådana importeras praktiskt taget utan begränsning från utlandet, till stor del från länder vilkas fiske är statssubventionerat. Detta är förhållanden som slår hårt mot fiskarnas möjligheter att avsätta sina fångster på den svenska marknaden. Under det senaste året har osäkerheten inom fisket varit ännu mer markerad än tidigare, beroende på de fiskegränsutflyttningar som företagits av såväl Norge som EG-länderna. Dessa innebär förändringar som slår mycket hårt mot de fiskare som haft Nordsjön som sitt naturliga fångstområde. En nedtrappning av det svenska Nordsjöfisket berör, som alla vet, inte enbart de fiskare som bedriver sin näring inom detta havsområde. Den drabbar också ett stort antal människor som är sysselsatta inom konservindustrin, och den drabbar transportföretag, lådtillverkningsföretag och annan till fisket knuten serviceverksamhet. Vi är inom fisket naturligtvis glada över att de förhandlingar som förts mellan Sverige och de länder som företagit utflyttningar av fiskegränser lett fram till att svenska fiskebåtar får fiska inom dessa områden, om än i begränsad omfattning. Vi hoppas också att de förhandlingar som pågår skall medföra att vi kan få så pass stora kvoter av olika fiskslag att fisket i Nordsjön ej helt skall omintetgöras. Men vi vet samtidigt att begränsningarna innebär stora ekonomiska påfrestningar såväl för den enskilde som för de samhällen och kommuner som har fisket inom sina gränser. var nödvändiga och värdefulla. Det är därför med tillfredsställelse man inom fisket noterat att 11,4 milj.kr. kommer att anslås till sysselsättningsskapande åtgärder för fiskare och till fiskebåtar som av samma orsak blir stillaliggande under 1977. Resultatet av denna verksamhet — biologiska och tekniska undersökningar samt försöksfiske efter nya fiskarter eller på områden där svenska fiskare ej tidigare har fiskat — måste också på sikt vara en tillgång för såväl fisket som samhället i dess helhet. Om fisket kommer att hämmas i ännu större utsträckning än vad som i dag kan förutses, måste dock insatserna på detta område trappas upp ytterligare. Det är stora problem som måste lösas när det gäller att få fisket att överleva, inte bara ekonomiska — även om vi ser dem i första hand när vi läser siffror och statistik. Lokaliserings och boendeproblemen måste också lösas, om vi skall åstadkomma en levande kust och en levande skärgård med aktiva fiskare och till fisket knutna industrier. En förutsättning för att fisket, konservindustrin och servicenäringarna skall kunna finnas kvar i framtiden måste vara en politik som slår vakt om de små företagen. Jag vill slutligen, herr talman, understryka att fisket är en viktig del av vårt näringsliv och att ett bevarande av denna näring är angeläget. Insatserna för att rädda fisket måste göras snabbt, och jag hoppas att vi med regeringens och riksdagens hjälp skall kunna få den negativa trenden i våra kustsamhällen och fiskelägen att vända, så att vi även framdeles skall kunna glädjas åt en levande kust och en levande skärgård.

Herr talman! Ämnesfördelningen vid den här allmänpolitiska debatten har blivit sådan att det i snabb följd blivit ordentliga hopp mellan olika samhällssektorer. De två senaste talarna har behandlat bostäder och fiske, och jag kommer nu att gå in på ett nytt område, nämligen kriminalpolitiken. En av samhällets viktigaste uppgifter är att genom många olika insatser bekämpa brottsligheten, så att den kan hållas på en så låg nivå som möjligt. Ett av de verkligt svåra samhällsproblemen i dag är brottslighetens — som det verkar — ständiga ökning. Den lägesrapport över brottsutvecklingen som brottsförebyggande rådet publicerade i slutet av förra året visar att vi i vårt land har haft en långsiktig ökning av brottsligheten ända sedan 1950-talet. Det är en ökning som alltjämt fortsätter för flera stora brottstyper. Det gäller stölder och inbrott, det gäller våldsbrott som mord, dråp och misshandel, det gäller rånbrotten för att nämna några. Vi har sedan många år tillbaka från moderata samlingspartiets sida Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt påpekat denna oroande brottsutveckling och nödvändigheten av att samhället på ett brett fält sätter in åtgärder för att komma till rätta med den. Tidigare blev vi inte sällan kritiserade med anledning av våra krav av dem som hävdade att det nog inte var så farligt som vi påstod. Nu hörs den kritiken inte längre av. Jag kan, herr talman, dra siffror från brottstyp efter brottstyp som har samma tendens.

1970 hade antalet stigit till 563 000 och 1975 till 643 000. Det är en minst sagt otäck trend. Även om den här situationen är likartad i många andra länder kan vi naturligtvis inte slå oss till ro med den, utan det måste vara vår uppgift att med alla till buds stående medel försöka nå en ändring. Den höga brottsligheten drabbar de flesta människor — även dem som inte direkt blir utsatta för den. De många tillgreppsbrotten av olika slag har medfört en kraftig höjning av försäkringspremierna. Enligt uppgift är en höjning av dessa försäkringspremier med 50 96 aktuell i år. De många brottsskadorna har på några år medfört så höga försäkringspremier att dessa nu har blivit en kännbar och betungande utgift för de flesta enskilda. Jag har den inte särskilt originella uppfattningen att här finns det inga universalmedel för att nå en bättring, utan att man måste söka vidta åtgärder inom mycket breda sektorer. Under 1970-talet har ju också en del nya vägar försökts. En av de nya vägarna var tillkomsten av just brottsförebyggande rådet, sedan riksdagen 1972 hade uttalat att det kunde finnas behov av att inrätta ett centralt organ för att få ett mer samlat grepp på det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Man borde därför, sade riksdagen, tillskapa ett centralt råd, som skulle ha den övergripande uppgiften att samordna, planera och prioritera reformverksamheten inom kriminalpolitiken. Rådet har nu arbetat några år och kan väl sägas ha tagit en del initiativ på olika områden och bidragit till den kriminalpolitiska debatten. De olika skriftserier som rådet ger ut har från många håll bedömts vara värdefulla. Inte minst viktigt för rådets arbete är att nå en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. Jag är dock för min del inte alldeles säker på att rådet än har funnit de riktigt rätta formerna för sitt arbete. Och det är ganska naturligt att det, när ett nytt organ tillskapas, måste ta några år innan man finner de bästa vägarna att nå de mål organet har kommit till för. Det pågår nu också inom rådet en översyn av både verksamhets och organisationsformerna och jag tror att det är viktigt att en sådan sker. För att man på sikt skall kunna förebygga brottsutvecklingen fordras det en mängd samverkande åtgärder. Den tidigare traditionella familjebilden har förändrats. Vi vet genom de s.k. klientelundersökningarna hur avgörande det är för ett barn att få en god uppfostran, omvårdnad, tillsyn och kontroll. Några åtgärder som behövs på sikt kan sammanfattas så: Barnets behov av trygghet måste vara vägledande vid utformningen både av den framtida familjepolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Undervisningen i skolan bör i högre grad inriktas på att stärka elevernas ansvarskänsla och rättsmedvetande. Skolans upplysning om alkohol och narkotika måste förbättras. Samarbetet hem-skola bör öka. De ideella organisationernas möjligheter att verka bland barn och ungdom måste förbättras. Samhället skall snabbt och effektivt vidta stöd och hjälpåtgärder gentemot unga lagöverträdare. En utbyggnad behöver ske av samarbetet polis-socialvård. Behovet av effektivt arbetande rättsvårdande organ av olika slag som har erforderliga resurser ätt fylla de uppgifter statsmakterna ålagt dem är särskilt stort i dagens situation. Den utökning av antalet polismanstjänster och andra tjänster inom polisväsendet som budgetpropositionen föreslår är mot bakgrund av brottssiffrorna ett bra förslag. En väsentlig del av orsakerna till den höga brottsligheten utgör narkotikamissbruket. Brottsförebyggande rådets rapport konstaterar att läget på narkotikafronten är svåröverskådligt och mycket tyder på att det inte har ändrats radikalt under de senaste åren. Det skulle innebära att det finns en stor grupp kriminella, som är starkt beroende av narkotika och som därför fortsätter med intensiv brottslighet. Även här finns skrämmande statistik. 1969 gjorde, enligt tullverkets narkotikastatistik, tullen 277 beslag, 1973 gjorde den 350 beslag och 1976 var det 676. År 1969 beslagtog man 33 000 gram cannabis, 1973 beslagtogs 87 000 och 1976 var det 197 000 gram cannabis. Motsvarande siffror för amfetamin var 1700, 1000 resp. 24 700. Den allra mest oroande utvecklingen visar nu heroinet. 1973 beslagtog tullen ett halvt gram, 1974 var det 188 gram, 1975 ingenting alls men 1976 var det 14 700 gram. Heroinbruket är ju särskilt oroande därför att tillvänjningen till heroin är både snabb och stark och därför att mycket pekar på att heroinmarknaden i Sverige är under uppbyggnad. Det är mot den bakgrunden som de föreslagna nya polistjänsterna, som bl.a. till stor del avser spaning och utredning av narkotikabrott, är så viktiga. Analyser av narkotikabeslag görs till stor del vid statens kriminaltekniska laboratorium. För att den ökade satsningen på att angripa narkotikabrotten skall ge erforderlig effekt är det viktigt att kriminaltekniska laboratoriet har sådana resurser att man kan utföra sin analysverksamhet utan tidsutdräkt. Ytterligare några tjänster vid laboratoriets kemiska sektion, som både laboratoriet och rikspolisstyrelsen har begärt och ansett nödvändiga, men som inte tagits upp i regeringens budgetproposition, syns mig därför erforderliga om polisens narkotikabekämpning verkligen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt skall kunna ge ett så effektivt resultat som möjligt. I en motion har också några av kammarens ledamöter föreslagit viss omfördelning av anslagen, som skulle göra det möjligt att inrätta dessa tjänster. Herr talman! En annan del inom det kriminalpolitiska fältet är kriminalvårdens verksamhet. De olika beslut om kriminalvården som fattades i början på 1970-talet har nu varit ute i praktisk tillämpning ett antal år. Det har då visat sig att en del av de besluten var bra, en del kanske var mindre bra. Den nya lagen om kriminalvård i anstalt har i vissa fall fått en tilllämpning som inte uppfyller de krav som man kan ställa på en väl fungerande kriminalvård. Åtskilliga fall har förekommit som visar att rymningar kunnat göras av och permissioner medgivits för kvalificerade förbrytare, och det i en sådan utsträckning att det måste anses mycket anmärkningsvärt. Många interner hävdar att det i dag praktiskt taget inte finns en kriminalvårdsanstalt i hela landet där det inte förekommer langning av narkotika mer eller mindre öppet. Det har visat sig möjligt även för mycket grova förbrytare att under sin fängelsevistelse mer eller mindre obehindrat ha kontakt med yttervärlden för att planera fritagningsförsök. Kriminalvårdsanstalterna har ibland blivit en plats för dold brottslig verksamhet. Personalen har inte vågat göra visitationer i cellerna för att kontrollera förekomsten av vapen eller narkotika, av fruktan för repressalier från vissa intagna. Personalens arbets och säkerhetsförhållanden är knappast tillfredsställande. Det är också nödvändigt med klara riktlinjer för en differentiering av kriminalvården, så att de svåraste förbrytarna får en mer strikt behandling. Jag menar därför, herr talman, att det nu är hög tid att i brottsbekämpande syfte just på litet sikt få en utvärdering av 1974 års kriminalvårdsreform, där man särskilt uppmärksammar behovet av ökad differentiering i behandlingen av de intagna.

Ur huvudfåran i den borgerliga kommentarfloden har det porlat fram en ton av förvåning över att den socialdemokratiska huvudreservationen inte särat sig mer från majoritetslinjen än den gjort. Hur är det med detta? Utredningen har arbetat i två år. Det var efter 1976 års val som majoritetsförhållandena ändrades. Då var bakgrundsarbetet för länge sedan avslutat. De långsiktigare utrikespolitiska bedömningarna och slutsatserna för svenskt försvar hade presenterats i ett betänkande som avlämnats för ett år sedan. Försvarsutredningarna har fått en från annan utredningsverksamhet avvikande funktion genom att de inpassats i ett löpande planeringsarbete. Jag återkommer med synpunkter på detta. Denna gång var utgångspunkterna givna av den socialdemokratiska regeringen. Genom myndigheternas försorg hade förslag tagits fram, som samlade till strukturer för det militära försvaret visade upp en kostnadsmässig skillnad på i runt tal 1,8 miljarder kronor för en femårsperiod mellan de politiskt diskuterade nivåerna. Sedan finns på detta område som på alla andra en fackmannabedömning av behovet som ligger väsentligt högre. Nivåerna har kallats A, B och C, med A för fackmannabedömningen och C för en försvarsplanering på nuvarande kostnadsnivå, vilket var utgångspunkten för planeringsdirektiven från den regering som tillsatte utredningen och bakom vilkens försvarspolitik senaste socialdemokratiska partikongress stod. Vi socialdemokrater har deklarerat att vi i opposition står för samma politik som vi förde i regeringsställning. Vi går inte ut med demonstrationspolitik, och vi står för en 5 miljarder kronor stramare statsbudget än borgerligheten. Skulle vi då hänge oss åt en äventyrlig politik vad det gäller de säkerhetspolitiska instrumenten? Nej, var vi skulle komma att stå var inte svårt att förutse. Det var på en ekonomisk nivå som den nuvarande med tillägg för särskilda värnpliktssociala förbättringar, vissa regionalpolitiskt betingade åtgärder och en sysselsättningsmotiverad beställning. Redan i samband med att dessa åtgärder beslutades och krav om medel utanför ramen i vanlig ordning ställdes från borgerligt håll, sade vi att hänsyn till dessa kostnader skulle tas när planeringsramen fastställdes. Eftersom det där att svika löften inte är vår avdelning var alltså vår ståndpunkt given. Omedelbart efter majoritetsskiftet i utredningen märkte vi socialdemokrater att de skrivningar som förelades oss pekade hän mot den högre nivån. Vi hade då bara att anmäla att vi tänkte oss den lägre nivå som jag nyss redogjort för. Hur stor är skillnaden? Om vi talar om årssiffror så är grundskillnaden 300 milj.kr. i det penningvärde vi hade i februari 1976. Med NPI-uppräkning rör det sig väl i dagens penningvärde om ca 340 milj.kr. Till detta kommer de borgerligas förslag att låta vissa förbättringar för de värnpliktiga vidga ramen. Nu har vi till vår förvåning fått se ett förslag till statsbudget från regeringen, som inte har aviserat några som helst förbättringar för de värnpliktiga. Något sådant hände aldrig på den socialdemokratiska regeringens tid! Nu har vi därför i vår försvarspolitiska partimotion föreslagit rätt väsentliga förbättringar för de värnpliktiga. Som det politiska initiativet numera till stor del ligger hos oppositionen kanske vi kan räkna med att regeringen tar upp våra förslag i en senare proposition, vilket med de borgerligas förslag till metodik kommer att vidga försvarets kostnadsram med något eller några tiotal miljoner kronor ytterligare. Och så har vi den monumentala frågan om det lätta attack och skol Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt flygplanet B3LA! Vi socialdemokrater säger nej till detta medan de borgerliga säger kanske och lyfter upp avgörandet på regeringsnivå. Här har man läst och hört spekulationer om att ett regeringsparti vill utveckla planet, att ett inte vill och att ett velar. Nog tycker jag när jag lyssnar till borgerliga försvarspolitiker att det verkar vara de som vill som har övertaget, och då kommer försvarskostnaden att skjuta i höjden med ytterligare några hundra miljoner kronor per år. Som läget är tycker jag att det är naturligast att utgå från det socialdemokratiska förslaget och försöka få någon ordning på vad de borgerligas överbud innebär. Över lag utgår vi socialdemokrater från en strängare hushållning. På kort sikt kommer de borgerliga partiernas tvekan i flygplansfrågan att kosta pengar. På längre sikt kan deras tvekan, förbytt till ett ja, innebära en stor kostnadsökning. När det gäller fredsorganisationens omfattning är det ingen större skillnad mellan majoritetens och reservanternas förslag. Här är de borgerliga partierna med om förbandsindragningar. Alla minns handläggningen av frågan om de två flygflottiljer som riksdagen beslutat lägga ner. I valrörelsen var borgerliga partiledare i Kalmar och ställde omprövning av nedläggningsbeslutet i utsikt efter borgerlig valseger. I en interpellationsdebatt här i kammaren för ett par månader sedan försökte talesmän för de borgerliga partierna ta sig ur den fälla de hamnat i genom att hänvisa till de ramar som socialdemokraterna var ansvariga för. När de borgerliga själva har möjlighet att bestämma ramarnas storlek ser de vad det kostar och visar ingen vilja att korrigera beslut som de tidigare kritiserat. I ett interpellationsvar här i riksdagen i förrgår sade t.o.m. den moderate försvarsministern som den naturligaste sak i världen att ”jag räknar — —- med att det även fortsättningsvis blir nödvändigt att minska antalet anställda inom försvarsmakten och att även förbandsindragningar kan bli nödvändiga”. En klar skillnad är att socialdemokraterna är redo till större reduceringar när det gäller den centrala stabs och myndighetsorganisationen än de borgerliga. Självfallet måste sådant ske med förnuft och med beaktande av personalens intresse och lagfästa rätt. Den stora skillnaden kommer att uppträda när det gäller försvarets materielanskaffning. Vi socialdemokrater trycker hårt på att befintlig utrustning skall användas så länge som möjligt, det gäller bl.a. så avancerade saker som stridsvagnar och flygplan, och att vissa objekt som t.ex. flottiljledare inte skall anskaffas. Beträffande framtagning av tunga robotar uttrycker vi större försiktighet än de borgerliga. Anskaffningsprogrammen kommer naturligtvis att läggas ut på en längre period, och i vissa fall får man skaffa färre enheter. Femårsperioden innebär inget tidsmått med en stupstock efter vilken intet kan ske. Med den socialdemokratiska reservationen som grund vet man vad försvaret får kosta. Det vet man inte med den borgerliga villkorligheten. Den socialdemokratiska försvarspolitiken är en beståndsdel i ett genomtänkt sammanhang. Som led i en internationell rörelse vill svensk socialdemokrati arbeta för fred och rättvisa i världen. För att få utveckla vårt eget land till ett allt bättre folkhem vill vi ge förutsättningar att hålla det utanför krig. Strävandena mot de båda målsättningarna kan förenas. Vår försvarspolitik, som är en förutsättning för alliansfrihet i fred och neutralitet i krig, kan ge stöd åt avspännings och fredssträvandena genom att bidra till stabilitet i vår del av Europa. Den ger oss också goda möjligheter att medverka i FN:s fredsinsatser. Vårt lands alliansfrihet gör det också möjligt för oss att utan hänsyn till vad andra tycker säga vår mening om tillståndet i världen. Det är, som vi vet, milt uttryckt otillfredsställande på många platser på vår glob. Den socialdemokratiska huvudreservationen till försvarsutredningens betänkande är tillsammans med vår partimotion väl förankrad och prövad socialdemokratisk försvarspolitik. Om detta bör jag nästan, efter att ha varit med i de tre senaste försvarsutredningarna, våga betrakta mig som någorlunda vittnesgill. 1965 års försvarsutredning bröt ner den ökningskurva som var en följd av det kalla krigets och krigsfruktans år. Detta blev för mycket för de borgerliga. De lämnade utredningen. 1974 års försvarsutrednings reservanter har följt upp 1972 års försvarsbeslut. Utredningen har varit en totalförsvarsutredning, och det har varit möjligt för socialdemokraterna att få gehör för höjning av civilförsvarets och det ekonomiska försvarets anslag. För det militära försvaret anger vår reservation en än mer markerad folkförsvarsprofil. Vi har sagt ja till att skörda sista frukten av Viggensystemet genom att modifiera den nuvarande Jaktviggen till en senare attackversion för uppgifter i första hand i djupförsvarets främre delar, men däremot har vi som redan nämnts sagt nej till det nya B3LA-projektet. Bakom detta ligger ett praktiskt synsätt. Vi utnyttjar något som vi har, men vi binder oss inte för något nytt vars kostnadsmässiga konsekvenser vi inte kan överblicka. Därmed inte sagt att de allmänna studier som bl.a. lett fram till frågeställningen är bortkastade. De har gett underlag för en grundsyn på flygstridskrafternas framtida utveckling mot en lättare flygplanstyp, som bör tas till vara och vidareutvecklas vid de förberedande studierna av luftförsvarets utformning inför 1990-talet. Som jag sade i början av mitt anförande har försvarsutredningen arbetat som politiskt led i en totalförsvarsplanering. Det ligger riktiga tankar bakom planeringssystemet för försvaret, med långsiktiga perspektivplaner och femåriga rullande programplaner. Planeringen ger inte bara fasthet i försvaret utan också en helt annan möjlighet till sysselsättningsplanering i försvarsmaterielindustrin än i annan verksamhet. Genom denna planering behöver man åtminstone inte räkna med samma tvära kast som inom andra industribranscher, där man den ena månaden kan ha stora Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt utbyggnadsplaner för att den andra hota med drastiska nedskärningar. När det här systemet infördes presenterades det som parlamentarikernas stora chans att påverka försvarsplaneringen. Det var nog en överdrift. Vad entusiasterna väl tänkte på var den årliga presentationen för riksdagens försvars och utrikesutskott av de olika faserna i planeringsarbetet. Visst har den sitt värde, men samtidigt har utrymmet minskat för parlamentariska försvarsutredningar. Den dåvarande försvarsministern medgav detta. Förra försvarsutredningen, som fick ett tilläggsuppdrag att granska riksdagens roll i försvarsplaneringen, kom till samma slutsats. Vi fann att det var naturligt med utredningar för olika avsnitt som värnplikt, fredsorganisation och försvarsledning, och vi nämnde också möjligheten att då och då göra en mera allmän översyn genom försvarsutredningar. Riksdagen godkände dessa tankar, men likväl blev 1974 en försvarsutredning ånyo inpassad i planeringsarbetet — och ingen protesterade mot detta. Med det första varvet som gällde utvecklingen i världen och i Sverige och Sveriges roll i världen och de långsiktigare planerna var det inga problem. Att problemen skulle komma i det konkreta slutvarvet var att emotse. Att det är när texterna kommer på bordet som behoven att stanna upp, se tillbaka och pröva om, infinner sig — det vet alla med erfarenhet av utredningsarbete. Det är därför utredningar tar tid. För försvarsutredningar ges inte tid. Skall riksdagsbeslut fattas planenligt i maj så måste förslaget ligga färdigt i januari. Helt klar över önskvärd försvarspolitisk arbetsform är jag ännu inte. I vår reservation tar vi upp ett förslag från en reservation i försvarsledningsutredningen om lekmannastyrelse i försvarsstaben. Med detta vore måhända en del vunnet. Kanske kan man också finna formen för att vinna ut än mera ur försvars och utrikesutskottens årliga granskning av planeringsarbetets faser? Kanske man kan tänka sig ett system med olika utredningar, som granskade olika program inför en slutlig samlad avvägning? Med det här resonemanget är jag ett stycke in i framtiden och uttrycker inte tvekan om det förslag som jag nu ställt mig bakom. Det är en konsekvent uppföljning av säkerhetspolitiska ställningstaganden, och det ger mindre bindningar för framtiden än tidigare förslag, mindre än vad den borgerliga majoritetens skrivningar pekar hän mot. Det beslut som skall fattas 1977 sträcker sig inte längre än till 1982. Följaktligen bör förberedelserna för nästa beslut redan vara i gång. Trots vad jag sagt om alternativa möjligheter för politisk påverkan av planeringen misstänker jag ändå att det blir en ny försvarsutredning. Det brukar bli så. Den bör i så fall inte tillsättas 1979-1980 utan 1977 eller senast 1978. Då skulle det ges tid att följa spel och studier, tränga in i tänkta angreppsfall och stridsmetoder och att ge avtappningar som genom öppenhet kunde stimulera försvarsdebatter. Vi socialdemokrater vill inte dölja vår förhoppning om en utveckling, där även i fortsättningen de försvarspolitiska behoven kan uppfyllas med en minskad andel av folkhushållets tillgångar. Därmed är inte sagt att jag vågar hoppas på ett billigt försvar. Kostnaderna för befolkningsskydd och ekonomisk beredskap kommer nog inte att stiga sista gången med 1977 års försvarsbeslut, och även de folkförsvarskomponenter inom det militära försvaret som bör vara dess kärna kommer att ställa anspråk på resurser. Så långt vi kan överblicka kommer ett alliansfritt Sveriges försvar att upplevas som kostsamt. Man får dock betänka vad vårt totalförsvar är ett instrument för och ett värn emot. Man får minnas vad en tidigare finansminister sade, då han vid budgetens framläggande motiverade försvarets andel. ”Även de största uppoffringar av bekvämlighet och till och med livets nödtorft är i alla fall ett intet mot det värsta”, sade han. Året var 1940 och finansministern hette Ernst Wigforss. Herr talman! Jag hoppas att jag inte med det sista får både herr Krönmark och fru Theorin att falla i tårar.

Herr talman! Bengt Gustavsson uttalade mycket tänkvärda ord om planering och parlamentariker och framhöll att man bör se planeringsprocessen inte bara som ett sätt att styra verksamheten och få fram underlag utan också som en förbindelselänk ut till massmedia och allmänhet. Där har man inte lyckats. Jag har aldrig träffat någon eller hört någon på ett möte som talat om försvaret i systemets avvägningstermer. Till en början ligger svårigheten i materien som sådan. Det planeringssystem som infördes var rätt tänkt för att styra försvaret och kanske t.o.m. för att ge information till politiker, men det har ännu inte givit oss en försvarsdebatt. Nu har vi erfarenhet av två sådana här planeringsomgångar. Det vore bra om vi satte oss ned och funderade över hur vi skall underlätta en presentation av dessa problem. Det gäller inte den och den lösningen, utan det gäller att diskutera problemen i rimliga termer. Många människor säger att de är intresserade av försvaret men har väldigt svårt att följa debatten, eftersom den är så teknisk. I en liten skrift för ett par år sedan framhöll jag — jag var väldigt rädd för att vi höll på att få ett försvar alltmer i obalans med mycken kvantitet och allt mindre kvalitet — att det var fullt rimligt att hävda att verkstadsarbetaren eller ingenjören hos SAAB eller Bofors fyllde en lika viktig uppgift för säkerhetspolitikens trovärdighet som officeren vid förbandet. Det kan måhända vara överord, men studerar man det som sägs och skrivs om svenskt försvar utomlands råder det inget tvivel om att det faktum att vi själva utvecklar och producerar materiel och kan åstadkomma en svensk profil rakt igenom bidrar till respekten för svenskt försvar. Jag vill därmed inte säga att den operative planläggaren utomlands ser det på samma sätt, men bilden av Sverige är i mycket denna: De är alliansfria, de vill vara neutrala, de visar vilja och förmåga, genom att de skapar egen profil på materiel och förband. Nu diskuteras på fullt allvar att lägga ner svensk flygindustri, att göra Allmänpolitisk debatt 9” Allmänpolitisk debatt oss helt beroende av import utifrån på det området. I samma ögonblick som detta beslutas förlorar vi mycket av trovärdigheten. Verkningarna för flygvapnet, för förbanden och för vår operativa förmåga kommer inte förrän om tio år, kanske ännu längre fram i tiden, men den psykologiska effekten är omedelbar, den internationella trovärdigheten drabbas bums. Vi kan inte säga att svensk flygplanstillverkning i många år har givit oss ökad trovärdighet utan att vara beredda att dra slutsatsen att lägger vi ner denna tillverkning så minskar självfallet trovärdigheten. Det är alltså en fråga om utrikespolitik och om trovärdighet för den. Flera tidigare försvarsutredningar har gjort mycket detaljerade analyser. Viggenprojektet är mer genomarbetat, mer granskat än något annat anskaffningsprojekt någon gång tidigare i vårt land, inte bara inom försvaret utan över huvud taget. Viggen har jämförts, både som attackversion och som jaktversion, med alternativa utländska lösningar. Slutsatsen är mycket enkel: hade vi lagt ner de pengar som vi lagt på Viggen på att i stället importera flygplan utifrån, så hade vi i dag haft ett flygvapen med färre flygplan eller sämre flygplan, i varje fall flygplan sämre lämpade för våra behov. Det är inget bevis för att det kommer att vara så i framtiden, men hittilldags har vi alltså fått ett bättre flygvapen därför att vi har kunnat utveckla det efter våra egna behov. Det var en mycket bister erfarenhet som låg bakom Per Edvin Skölds och andra politikers satsning under 1940-talet på att bygga upp en svensk flygplansproduktion. När andra världskriget bröt ut hade vi ett miserabelt svenskt flygvapen, och det var den särklassigt största blottan i vårt dåtida försvar. Nyåret 1940 hade vi en beställning på 352 flygplan i USA. Av dem hann bara 36 levereras i sista stund över Trondheim eller över Petsamo längst uppe vid Ishavet, innan amerikanarna sade: Stopp, ni får inga fler! Sanningen är att Sverige kom att sakna ett modernt jaktflyg under hela kriget. Det var först 1945 som vi kunde köpa mustangerna — f. ö. föga lämpade för att markera ett defensivt försvar, eftersom deras räckvidd tillät flygningar tvärs över kontinenter. Försök att köpa Spitfire från England och Messerschmitt från Tyskland hade misslyckats. Det i slutet av 1930-talet skapade SAAB hade fullt upp att göra med bombflygplan. En provisorisk lösning på jaktflygplansfrågan blev det i hast improviserade J 22, byggt av stål och trä, därför att det inte fanns lättmetall över till jaktplansproduktion, och utrustat med en svag motor. Det var ändå en bedrift att kunna kopiera en amerikansk motor. J 22:an sattes ihop av delar som gjordes vid fabriker runt om i landet, där man inte visste vad prylarna skulle nyttjas till. Bitarna plockades ihop i en hastigt uppförd hangar ute på Bromma. Det var en djärv fantasi som gjorde det här möjligt, men vi vet att den bravaden aldrig kan upprepas. Lägger vi ned svensk flygplansindustri kommer den aldrig att kunna startas igen. Västtyskland är ett exempel på att man trots stora satsningar inte kunnat nå en högt utvecklad flygindustri. Några års avbrott för det flygtekniskt en gång så högt utvecklade Tyskland gav ett handikapp som tycks nästan omöjligt att ta in. Ännu ett exempel från krigsåren. Sverige var ett neutralt land som hade stort behov av spaning, att veta vad som hände på andra sidan Östersjön. Det var nödvändigt att skaffa spaningsflygplan. Vi beställde en fransk typ 1939. Det var dramatiskt värre, och vi försökte oss på byteshandel med luftvärn och litet av varje. Inget plan hann levereras innan kriget bröt ut den 1 september. Fransmännen bröt kontraktet. I stället försökte vi få en tysk typ. Tyskarna lovade och tog tillbaka. Allt verkade obestämt. Efter den 9 april stod det klart: tyskarna skulle inte komma att leverera något plan. Som en nödlösning tänkte man sig en holländsk typ, en Fokker. Den var inte lämpad för oss, men det var vad vi skulle kunna få. Så invaderade tyskarna Holland. Det blev inget av den affären heller. Vad blev resultatet? Jo, ännu ett försök i Italien — Caproni. Vi fick ett antal flygplan som alla minns. Varför kunde Italien sälja? Jo, Mussolini hade lovat Frankrike planen, men nu hade han gått med på Hitlersidan mot Frankrike, och vi fick köpa flygplanen. De blev ett mycket dystert kapitel — kvalitetsmässigt undermåliga plan med många haverier och många omkomna som följd. Sådan var alltså situationen för ett litet land som i en akut situation var så starkt beroende av att få importera. Under efterkrigstiden har vi i stället kunnat lita till en svensk tillverkning av egenutvecklade typer med prestanda avpassade för våra förhållanden: Tunnan, Lansen, Draken, Viggen. Det är flygplanstyper som kanske mer än något annat har bidragit till att göra svenskt försvar respekterat utomlands under de här åren. 40 års uppbyggnad har alltså givit oss en flygindustri som har stora möjligheter att framställa produkter med just de egenskaper som behövs för våra speciella behov. Genom starkare motorer kan nästa flygplan få stor kapacitet och ändå bli väsentligt mindre. Kraven på hastighet stiger inte längre. Elektronik blir billigare än förr och kräver mindre utrymme. Alla de här faktorerna underlättar för oss att kunna åstadkomma nästa generation av flygplan i Sverige. Trenderna pekar inte uppåt på prestandaområde efter prestandaområde — de planar ut. Det är alltså nu lättare att följa med utvecklingen rent tekniskt än det har varit då Sveriges flygindustri lyckades — mot oddsen — att klara så kvalificerade kvalitetshöjningar trappsteg för trappsteg. Skall vi då avstå från den möjligheten och i stället göra oss helt beroende av köp utifrån? Jag tror att det vore väldigt olyckligt. Det är svårt att i förväg sätta sig in i en sådan situation. Men jag tycker att det kan illustreras genom att vi tänker oss in i den situation som vi skulle ha varit i i dag, om statsmakterna 1972 hade följt överbefälhavarens förslag att på den då aktuella ekonomiska nivån avstå från vidareutveckling av Viggen till jaktversion. ÖB visste att det skulle ha inneburit ökade kostnader efter 1977, men han hade sparat en del pengar under perioden 1972-1977. Till alla våra andra industriproblem 1977 skulle alltså ha hört en just Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 100 nu inledd avveckling av 9 000 jobb i flygindustrin. Till våra bekymmer med utländsk upplåning hade kommit att för de närmaste fem åren betala import av jaktplan utifrån för uppskattningsvis 3,5 miljarder kronor. Det är vad det skulle kosta om man importerade ett flygplan motsvarande Jaktviggen. Jaktviggen är lämpad för svenska ändamål. Den kan operera också i delar av landet med svag stridsledning eller när stridsledningen slagits ut. Den kan landa på mycket korta banor, även vägbaser. Den kan betjänas av värnpliktiga. I NATO har man en helt annan basfilosofi: stora intensivt skyddade anläggningar betjänade av idel fackmänniskor. På den internationella marknaden finns i dag, såvitt jag förstår, inget annat flygplan som skulle klara alla dessa krav — alltså anpassning till vår stridsledning, till vår helt unika basfilosofi och till våra värnpliktiga. Vi kan skatta oss lyckliga, anser jag, att vi genom ett klokt beslut 1972 i flygplansfrågan nu slipper att 1977 vara hänvisade till import av flygplan i ett läge då kanske inget utländskt plan synes lämpat just för våra behov. Amerikanska F 16 har beställts av Norge, Danmark, Holland och Belgien, men det planet skulle inte klara de svenska kraven. De här fyra små NATO-länderna kan ha planet därför att det kompletteras med det betydligt dyrare och mer avancerade F 15, som USA kommer att ha stationerat i Europa. Men det neutrala Sverige kan inte överlåta en del av luftförsvaret på en supermakt. Skall vi avstå från möjligheten att också för framtiden skräddarsy flygplan för just våra behov? Risken är då att vi får lägga ner mycket pengar på enheter som har dyrbara prestanda som vi inte behöver, samtidigt som dessa plan kanske blir farligt sårbara när det gäller egenskaper som är viktiga för oss, t.ex. att planen skall passa våra baser. Vi skulle få ett mycket starkt utlandsberoende, exempelvis när tekniker och piloter skall utbildas, för att inte tala om underhållet under ett eller ett par årtionden. Försvarsutredningens majoritet har åtskilligt att säga om det beroende som följer om man på ett sent stadium i anskaffningen är helt i händerna på andra stater, alltså vid direktimport och i viss mån vid licenstillverkning. Det är en väsentlig säkerhetspolitisk synpunkt. Men jag tycker att utredningen missat det viktigare argumentet, nämligen att det inte alls är säkert att det finns ett för våra förhållanden lämpat plan att tillgå under 1990-talet. Kan vi själva genom en inhemsk utveckling ange exakt de egenskaper som skall prioriteras med hänsyn till vår miljö och de kostnadsramar vi bestämmer, är vi i ett långt bättre läge än om vi tvingas välja bland det mycket ringa antal typer som kan väntas ha utvecklats i andra länder för deras speciella behov. Närmast aktuellt är det s.k. BILA. Utvecklas inte detta plan, betyder det att övre Norrland kommer i ett långt sämre läge. Något utländskt alternativ finns inte med i bilden. Det här är särskilt allvarligt, eftersom just Nordkalotten ansetts ha fått ökad strategisk betydelse under senare år. Genom modern teknik kan man i ett mycket litet flygplan med förhållandevis blygsamma fartprestanda få in utrustning, lämpad för understöd just åt arméstridskrafter. Däremot är planet inte alls lämpat för t.ex. spanings eller attackuppdrag långt ute till havs. För det ändamålet har vi i stället Viggen i ny version. Ett beslut i år om att avveckla flygindustrin skulle göra att svenskt näringsliv förlorar en värdefull spjutspets. En lång rad teknikområden skulle därmed tas bort från vårt land. Värnpliktsutbildning, kaserner och militära staber ger knappast några bidrag till landets ekonomiska utveckling, men de delar av försvarsanslagen som gått till inhemskt utvecklad materiel har kraftigt bidragit till att öka det teknologiska kunnandet i svenskt näringsliv. Placerar vi pengarna i import, är det uppenbart att vi inte får den bonuseffekten. Det kvalitetstänkande som spritts genom den här industrin och dess underleverantörer har sannolikt varit av oskattbart värde för att öka landets möjligheter att hänga med i utvecklingen på en rad områden. Ingenjörsvetenskapsakademien visade nyligen i en undersökning åtskilliga sådana exempel inom elektronik, hållfasthet, nya materialtyper osv. Förhållandevis billiga kompositmaterial kommer antagligen att ersätta metaller i viktiga delar av flygplan. Skall vi få del av den tekniken i vårt land eller ej? Skall vi behålla den handlingsfrihet i framtiden som det innebär att ha industrier som kan hålla samman komplicerade system, eller skall det som byggts upp under 40 år tillåtas skingras under några få år? Det kan ge en kortsiktig besparing, men i längden blir det sannolikt mycket dyrt, om det betyder att vi måste öka importen av försvarsmateriel samtidigt som vi ger minskade möjligheter för näringslivet att nyttiggöra sig viktiga tekniska nyheter. Det vore verkligen en bakvänd industripolitik att det närmaste året avveckla en av våra mest avancerade teknikindustrier. Det skulle också beröva oss möjligheten att vara med i framtida europeiska försök att bryta den amerikanska dominansen på civilflygindustriområdet. I land efter land, även i utvecklingsländerna, söker man nu bygga upp begränsade egna flygindustrier. Det vore internationellt sett minst sagt uppseendeväckande, om Sverige i det läget skulle gå en motsatt väg och lägga ned vad som här byggts upp under 40 år. Det är extra anmärkningsvärt, eftersom det så fullständigt strider mot behoven hos en stat som vill stå alliansfri och neutral. 1972 hade, enligt min mening, ÖB fel i sin avvägning mellan utveckling av flygplan och andra komponenter i försvaret. Jag är helt övertygad om att statsmakterna gjorde en bättre avvägning, sett ur ett säkerhetspolitiskt helhetsperspektiv. I år är jag rädd för att vi kan begå ett mycket allvarligt misstag genom att den här gången slaviskt tilltro ÖB mer än statsmakterna gjorde 1972. Säkerhetspolitiskt vore ett beslut om nedläggning av flygplansindustrin det allvarligaste som den svenska riksdagen i säkerhetspolitiskt avseende fattat under efterkrigstiden. Tilltron till vår förmåga och vilja att vara alliansfria skulle drastiskt kunna minska. Det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt är viktigt att de här frågorna blir belysta före de beslut som skall fattas senare i år.

Herr talman! Det var som vanligt mycket intressant att höra Hans Lindblad hålla ett försvarspolitiskt anförande. Jag kom att tänka på en av de gamla historier som vi brukar uppbygga varandra med här i riksdagen och som handlar om en tidigare entusiast för en annan försvarsgren. Det var flottan det gällde den gången. Han hade hållit ett anförande, som jag förställer mig på sitt plan kan påminna om herr Lindblads här i dag. Den efterföljande talaren lär ha replikerat: Jag beklagar att jag inte kan följa den ärade talaren på hans väg från sjöslag till sjöslag. Nu ligger det inte någon poäng i att i stället säga ”från flygplan till flygplan”, och med tanke på herr Lindblads sobra vanor skulle historien också i övrigt vara helt misslyckad i det här sammanhanget. Men det intressanta är frågan i vilken kapacitet herr Lindblad yttrar sig. Först talar han om att lägga ned svensk försvarsindustri. Herr Lindblad har naturligtvis läst den socialdemokratiska reservationen, där vi framhåller att vi visserligen anser det vara en fördel att vi tar fram vår försvarsmateriel själva men att exempelvis i Viggen bara 60 96 av materielen har genuint svenskt ursprung. I övrigt är det fråga om tillverkning på licens eller import. En förändring behöver kanske bara få gradmässiga konsekvenser. Vi säger också att vi räknar med att de skolflygplan som vi behöver skall tillverkas inom landet. Herr Lindblad har nu engagerat talat för utveckling av det nya lätta attack och skolflygplanet B3LA. Jag betraktar Hans Lindblad som folkpartiets kunnigaste försvarspolitiker, och han är en betydande kraft i riksdagens försvarsutskott. Jag föreställer mig att herr Lindblad bör känna sig mycket kritisk mot sina borgerliga kolleger i försvarsutredningen som inte har skrivit lika bestämt som herr Lindblad antagligen önskar när det gäller anskaffning av detta plan. Jag vill verkligen fråga: Är det folkpartiets uppfattning i den här frågan som herr Lindblad företräder? Det innebär i så fall att man binder sig för ett projekt vars framtagande kostar sammanlagt 2,7 miljarder kronor, 1,6 miljarder under närmaste femårsperiod. Eller om man räknar per år över 300 milj.kr. ytterligare årligen i utvecklingskostnader. Hur skall det i så fall finansieras? Med sedelpressarna, med ytterligare utländska lån eller genom omprioriteringar från den sociala sektorn av samhället till försvarssektorn?

Herr talman! Bengt Gustavsson undrade i vilken egenskap jag talade. Det kan jag kanske enklast besvara på följande sätt: som en person som är intresserad av svenskt försvar och som ser framför sig en situation, där vi kan begå ett mycket allvarligt misstag genom att kortsiktigt fatta ett beslut utan att riktigt veta de långsiktiga effekterna. Man har nu sagt att denna fråga skall diskuteras. Jag ser det som självklart att utnyttja varje tillfälle att försöka få fram argument, så att man inte efter beslutet säger: Vi hade inte tänkt på att våra flygare skall utbildas utomlands, att vi måste träffa ett 20-årigt avtal med en stormakt eller att de pengar vi sätter in i denna industri motsvarar vad vi varje år satsar på STU. Vill man då inte minska satsningen på teknisk utveckling, får man ta samma pengar och sätta in dem någon annanstans. Det må man ha argument för, men det är förvisso ingen besparing. Jag tycker att det är viktigt att säga att det väsentliga är att man själv utvecklar och kan ange specifikationerna för ett flygplan. Om man sedan importerar delar till det må det vara hänt. Vi skall inte behöva anlägga gummiplantager här i landet för att kunna säga att varenda pryl och varje millimeter av planet är tillverkade i Sverige. Kan vi köpa gummidelar utifrån skall vi göra det, kan vi köpa en färdig motor så O.K. men vi skall ange i specifikationerna var planet skall kunna landa och vilka prestanda det skall ha. Det är det väsentliga. Då kan man säga att det är riktigt att köpa komponenter som är billigare utifrån. Det är viktigast att vi själva sätter ihop det. Dessutom, Bengt Gustavsson, tillverkas mycket inom landet på licens. Var pengarna skall tas att betala detta är en fråga. Jag vet att riksdagen uttalat sig för byggnader på ungefär 1 miljard kronor de närmaste åren. Det är det största nybyggnadsprogrammet sedan andra världskriget. Vi är beredda — och det är tydligen även försvarsutredningen — att fullfölja ett svenskt robotprojekt som kostar bortåt en halv miljard mer än utländska enheter skulle göra. Det finns besparingar att göra som på kort sikt självfallet innebär sänkt effekt, men de kan återtas senare. Beslutet om flygindustrin är annorlunda därför att det är definitivt. Till socialdemokraterna vill jag säga följande: Ni har talat för en strategi för ytförsvar — man må gilla den eller inte — som B3LA verkar mer eller mindre skräddarsydd för, men det planet säger ni nej till. Däremot säger ni ja till den komponent som skall fylla fjärrstridsfunktionen långt ute till havs. Logiskt sett borde ni göra tvärtom. Men jag förstår att pengar den här gången kan ta över principen.
Herr talman! Det är inte bara fråga om pengar utan också om principer, även i det sistnämnda avseendet. Det är riktigt att vi redan i samband med förra försvarsutredningen ställde oss bakom en politik som gav fjärrstridskrafterna en lägre prioritet än de stridskrafter som har att verka i de mer defensiva delarna av vårt försvar. Men så länge vi inte avskrivit möjligheten att vi kan bli föremål för ett större anfall måste vi ha något att sätta in också i den situationen. Där fyller A 20 en betydelsefull uppgift. Detta plan, som vi säkert inte får råd att anskaffa i några större upplagor, är också användbart för luftskyddet i de mer tillbakadragna delarna av vårt försvarssystem. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Det är klart att försvarsutredningen har uttalat sig för en hel del materielanskaffningar. Herr Lindblad nämnde robotprojektet. Notera att vi socialdemokrater är betydligt försiktigare på den punkten än vad majoriteten i utredningen är! Herr Lindblad presenterade sig med all rätt som en person som är intresserad av svenskt försvar. Mitt intresse går väl delvis i den riktningen också. Jag är intresserad av trygghetsfrågor. Den yttre tryggheten är en del, men försvarsviljan skulle inte gagnas av att man alltför avskärmat satsade på den trygghetsfunktionen och därigenom begränsade möjligheterna till ordentliga satsningar på den inre tryggheten. Det sistnämnda anser vi socialdemokrater vara ytterst angeläget, och därför tar vi det betydligt försiktigare när det gäller att avdela resurser till försvaret — särskilt dess militära delar — än den borgerliga majoriteten, tydligen med herr Lindblad som ivrig tillskyndare, är beredd att göra.

Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Först och främst sade Bengt Gustavsson att man inte skulle avskriva de s.k. fjärrstridsförbanden så länge hotet utifrån fanns kvar. Förvisso inte. Men finns det inget hot utifrån behöver man inte heller ytförsvaret. Så om diskussionen om fjärrstridsförbanden skulle finnas eller inte var knuten till hotet utifrån var det egentligen en ganska onödig debatt. Jag är glad över att ni nu inte fullföljer nedklassningen av fjärrstridsförbanden som princip. Ni accepterade ubåtarna och inom attacksystemet prioriterar ni de facto de delar av systemet som verkar utåt framför dem som skulle passa er egen strategi. Vad sedan gäller ekonomin tycker jag att man på varje nivå skall försöka åstadkomma ett så bra försvar som möjligt. Det är min övertygelse att denna absoluta prioritering av kvantiteten — sedan må kvaliteten bli vad den kan därutöver — var felaktig redan när de franska marskalkarna hade den som princip på 1910-talet. Det gäller i stället att kritiskt granska förslagen, och den avvägningsdiskussionen måste vi föra. Det finns då de som menar att man skall ge Sverige ett flygvapen av en viss kvalitet, oavsett om vi måste köpa materielen utifrån eller om vi kan göra den här hemma. Jag tror dock det blir dyrare att ta det utifrån, eftersom det inte utomlands finns just det som vi behöver. Skulle vi i år ha behövt fatta beslutet om att köpa jaktplan utifrån, hade vi antagligen behövt köpa två olika typer, varav den ena typen blivit mycket dyrare än det plan vi själva nu skaffar. Däremot är det logiskt av dem som anser att vi inte behöver något flygplan i framtiden att hävda att vi inte heller skall tillverka planen här, men det är obevisat att man utifrån kan köpa billigare plan än dem vi själva utvecklar. Ett är säkert: vi måste då göra om baser och utbildningssystem.

Herr talman! De två föregående talarna har talat om försvarsfrågan. Den kommer också jag att uppehålla mig vid till viss del. Herr Gustavsson i Eskilstuna har framfört sin och socialdemokraternas uppfattning om hur försvaret bör se ut. Det är den konventionella bild som vi har haft under efterkrigstiden. Det är alltså en uppfattning om hur försvaret skall utformas som jag och mitt parti inte delar — jag skall återkomma till det senare. Det är visserligen sant som herr Gustavsson nämnde att socialdemokraterna med försvarsbeslutet 1968 bröt den ohämmade stegringen av de automatiska försvarskostnader som vi hade haft under 1950 och 1960 talen, men det var inte tillräckligt. Jag tror att den militärpolitiska utvecklingen i framtiden kommer att uppenbara detta för oss alla och att tvinga oss alla — även socialdemokraterna — att ta ett nytt grepp på det området och att följa den linje vidare som drogs upp år 1968. Herr Lindblad har talat väldigt varmt för den svenska flygindustrin. Det är en uppfattning som jag inte heller delar, men jag vill påpeka för herr Lindblad — och det har även herr Gustavsson sagt — att en nedbantning av flyget och en annan inriktning av de flygande enheterna inte behöver betyda en utrotning av den inhemska flygindustrin. Det är en sak som man också kan se på flera olika sätt. Hela den här debatten är naturligtvis influerad av försvarsutredningen, som nu har lagt fram sin slutredovisning efter tre års arbete med frågan om hur vårt försvar skall utformas. Förslaget har gällt den närmaste programplaneperioden, den närmaste femårsperioden, men med den långsiktsplanering vi har på detta område kommer utredningens förslag och de beslut som skall fattas på grundval av dem att få betydelse långt in på 1980-talet. Hur kommer då det försvar att se ut som utredningen skisserar? Jo, vi får behålla samma organisation och samma inriktning av försvarsansträngningarna som vi tidigare har haft. Det innebär en fortsatt satsning på ett s.k. ”skalförsvar” med framför allt ett stort och dyrbart flygvapen som främsta komponent. Man försöker fortfarande inbilla svenska folket att det är möjligt att hindra en angripare att tränga in i landet, att striderna skall kunna föras utanför gränserna och således inte direkt drabba vårt eget territorium. För att uppehålla denna myt är utredningens borgerliga majoritet villig att satsa 52 miljarder kronor i direkta försvarskostnader under den närmaste femårsperioden. Till detta kommer ytterligare påslag för beredskap inom andra områden, varför de verkliga kostnaderna blir betydligt högre. Dessutom — och det höll ju herr Gustavsson med om — bör vi observera att alla summor har beräknats i penningvärdet från februari 1976, varför vi redan nu kan behöva öka dem med ett tioprocentigt påslag. De socialdemokratiska huvudreservanterna väljer att lägga sig strax under det borgerliga förslaget med en ram för femårsperioden på 50,5 miljarder kronor, dvs. ungefär 300 miljoner mindre per år. Vilket alternativ är inte detta! Men det är tydligen tillräckligt för att betecknas debatt Allmänpolitisk debatt som en nedskärning av försvarsutgifterna till förmån för barnomsorgen, vilket vi fick höra Olof Palme säga här i går. Sanningen är att det är ett bibehållande av den nuvarande kostnaden och att det borgerliga förslaget är en höjning, dvs. lika med upprustning. Detta har också direkt framgått av det anförande som herr Gustavsson i Eskilstuna höll här nyss. Man frågar sig, herr talman: Var finns viljan och förmågan till ett nytänkande på försvarsområdet — ett tänkande som kan bryta ner de stelbenta doktriner, med rötter i andra världskrigets erfarenheter och styrda av det militära toppskiktets önskningar, som hittills har format våra försvarsbeslut? Hur länge till skall vi ösa ut av våra knappa resurser för att hålla i gång en militärapparat som inte på något sätt kan garantera oss någon ”säkerhet”? Vad vi behöver är en förutsättningslös debatt och en försvarsutredning som inte matas med material och underlag från det militära etablissemanget, utan ser på vår säkerhetspolitiska situation ur ett vidare perspektiv än det snävt militära. Det är symtomatiskt att den kvinnliga medlemmen i den nu slutförda utredningen, Maj Britt Theorin, är den enda som har haft vilja och kurage nog att skissera en annan ordning. Vänsterpartiet kommunisterna är bestämd motståndare till en fortsatt miljardrullning till det militära försvaret. Den kritiken har partiet all anledning att skärpa nu efter det borgerliga maktövertagandet, som direkt har medfört en tendens till upprustning. Vi anser att ett neutralitetsförsvar är nödvändigt, men vi ifrågasätter det svenska försvarets nuvarande inriktning och den kostnad som den drar med sig. Det finns starka skäl för en omprövning av hur försvaret skall se ut och vad det får kosta. För det första: Det är omöjligt för oss som liten nation att hänga med i kapprustningen. Vi orkar inte ens bibehålla vår relativa styrka mot omvärlden. För det andra: Den uppbyggnad, som vårt försvar har fått genom okloka beslut i det förgångna och som är en kopia av stormakternas krigsorganisationer, är en dålig modell för ett neutralitetsförsvar. Vi kan aldrig hävda oss på samma plan som större stater. Därför är det meningslöst att satsa på offensiva enheter som pansarbrigader och attackflygplan av typ Viggen. För det tredje: Vi har otvivelaktigt ett skede av avspänning, som markant skiljer sig från det klimat som rådde under 1950 och 1960-talen. Och, slutligen, för det fjärde: Vår ställning som neutral stat och pådrivare i internationella nedrustningssammanhang stämmer dåligt med den topposition som vi intar i rustningsligan. Vänsterpartiet kommunisterna förordar för sin del ett försvar som bygger på den allmänna värnpliktens idé, som är försett med moderna defensiva vapen och som är organiserat för ett försvar av det egna territoriet, dock befriat från den militära myten att det går att avvisa ett anfall utanför gränserna. Detta innebär en kraftig nedskärning av flygvapnet, en fortsatt anpassning inom marinen till lättare enheter och en omorganisation inom armén till flera och lättare förband. Det är vidare nödvändigt att få en omfördelning av resurserna från den militära sektorn till andra delar av totalförsvaret, t.ex. civilförsvaret och sjukvårdsberedskapen. Härigenom kan kostnaderna sänkas, kanske till hälften, och vem kan påstå att vår säkerhet på något avgörande sätt försämras av det? Tvärtom skulle detta, som jag nämnde tidigare, stämma bra med våra ansträngningar på det internationella planet för att åstadkomma nedrustning och därmed en vettigare användning av tillgängliga resurser. Det skulle befria oss från belastningen att uppträda med två ansikten, en attityd som vi intar både när det gäller rustningar och när det handlar om hjälp till utvecklingsländer. Vi talar vackert om behovet av nedrustning och en ny ekonomisk världsordning, men i handling visar vi ett annat beteende. Men en minskning av våra och andras rustningar är en tvingande nödvändighet för att åstadkomma en rättvisare fördelning av jordens resurser. Frank Barnaby, chef för SIPRI, har gjort en jämförelse mellan rustningskostnader och u-hjälp: ”Världens totala militärutgifter uppgick år 1976 till över 300 miljarder dollar. —-—- Det är 25 gånger mer än det bistånd som utvecklingsländerna får, —-=-.” Även om Sverige intar en hedrande plats när det gäller direkt hjälp till utvecklingsländerna, så deltar vi indirekt i utplundringen av dessa länder genom att vi ger våra stora multinationella företag fria händer att investera i stater, där lönerna genom politiskt förtryck är — för företagen — behagligt låga. Det är ingen tillfällighet att Säo Paolo i Brasilien är Sveriges tredje största industristad, räknat efter antalet anställda i svenska företag. Brasilien är ett av de svenska multinationella företagens ”älsklingsländer”, men det finns andra av samma slag, t.ex. Sydafrika, Argentina, Chile och Iran. De utmärks alla av att lönerna är låga och att all opposition effektivt slås ned av regimernas militär och polis. Några allvarliga försök att begränsa att de svenska företagen utnyttjar den här situationen har inte gjorts, varken av den förra eller den nuvarande regeringen. Detta hänger samman med att Sverige är en del av det imperialistiska systemet. Det är inte bara våra stora företags investeringar som visar det, utan också vårt medlemskap i de rika, kapitalistiska staternas organisationer: Världsbanken, IMF, OECD, GATT och Oljeklubben. Trots detta har den svenska biståndspolitiken hitintills uppvisat positiva drag genom att vara till stor del obunden och genom att biståndet i många fall skett i gåvoform. Kravet att biståndet skall främja social utveckling och ekonomisk utjämning i mottagarlandet har också varit positivt. Nu finns det emellertid i den borgerliga regeringens biståndspolitik en tendens till omprövning i negativ riktning. Dit hör utvidgningen av investeringsgarantier till att gälla praktiskt taget alla u-länder, oberoende av regim. Det kommer att stimulera svenska företags investeringar i sådana diktaturländer som nämndes tidigare. Till samma mönster hör Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig en utveckling av det här slaget. Vi anser att svenskt bistånd i första hand bör gå till progressiva regimer och anti-imperialistiska rörelser i tredje världen. Vidare bör systemet med investeringsgarantier slopas och allt bistånd ges som gåvor utan bindningar. Sverige bör ta konsekvenserna av sina uttalanden och i praktisk handling visa att de är allvarligt menade. Det gäller vår attityd i nedrustningsfrågan. Det gäller likaså vårt agerande i biståndspolitiken. Dessa två problem hänger ihop, eftersom det är en fråga om hur våra resurser skall användas. Även om man inte gör en direktkoppling mellan våra militärutgifter och vårt u-landsbistånd och menar att båda kan ses som likvärdiga komponenter i vår säkerhetspolitik, så är det ändå klart att en minskning av våra rustningskostnader skulle möjliggöra en större insats på biståndsområdet. Och vad som gäller för oss i det fallet gäller ännu mer för världen i övrigt. Vill vi på allvar arbeta för en internationell avrustning och en ny ekonomisk världsordning måste vi överge den dubbelmoraliska attityden att tala om nedrustning samtidigt med att vi själva håller en stor militärapparat som ändå inte garanterar oss någon säkerhet. På samma sätt bör vi avhålla oss ifrån att utnyttja utvecklingsländernas underläge. Vi bör framför allt inte tillåta våra stora företag att profitera på låga löner i kapitalistiska diktaturstater. En omprövning av vår politik i dessa viktiga frågor skulle vara till nytta både för oss och för andra.

Herr talman! Jag vill först bara erinra herr Söderqvist om att vi för några år sedan ändrade benämningen på det svenska försvaret från krigsmakten till försvarsmakten. Av herr Söderqvists anförande fick man närmast uppfattningen att vi här har vapnen för användning i offensivt syfte, men även en försvarsmakt behöver ju ha rörliga styrkor med stor eldkraft. Frågan om försvarets framtida inriktning och behov är en fråga om de säkerhetspolitiska bedömningar som vi gör. I stor utsträckning måste det bli tänkbara situationer någon gång i framtiden som blir styrande för de beslut som riksdagen har att fatta. Försvarsdebatten blir i många avseenden både tekniskt besvärlig och svårförståelig, om man bara ser den mot bakgrunden av aktuella konfliktsituationer, vilket bl.a. hänger samman med att det i tiden ligger ett långt avstånd mellan ett riksdagsbeslut om exempelvis utveckling och tillverkning av vapen och vapensystem och den dag riksdagsbeslutet fullföljts genom en färdig produkt. De beslut som riksdagen därför vid innevarande års riksmöte går att fatta i försvarsfrågan betyder i verkligheten inte så mycket för försvarets effektivitet i dag eller i morgon. Det är däremot beslut som är av avgörande betydelse för försvarseffekten långt fram i tiden. Det finns exempelvis forskare — jag tycker det är intressant att erinra om det — som funderat på när Norge borde ha planerat för det ur militär synpunkt föga tänkbara angreppsfallet den 9 april 1940. Dessa forskare menar att norskt försvar borde ha planerats och uppbyggts med sikte på detta strax efter första världskrigets slut. Så lång tid menar man alltså att det behövs i ett planeringssystem i försvaret. När vi därför i år går att fatta beslut i försvarsfrågan så är det den bedömning av säkerhetsriskerna i framtiden, som vi gör, som måste vara vägledande. Det måste bli bedömningar, som helt naturligt är ytterst osäkra. Det är ändock på dessa som vi måste bygga våra ställningstaganden. En av våra främsta militärer uttryckte detta en gång på ungefär följande sätt: Frågan är vad vi vill betala för något som förmodligen inte händer, men som, om det händer, får fruktansvärda konsekvenser. Ja, detta är förvisso ingen lätt fråga att ge svar på, men riksdagen tvingas ändå inom kort att göra det. 1974 års försvarsutredning konstaterade i sitt förra året publicerade betänkande Säkerhetspolitik och totalförsvar bl.a. att den finner det ”vara föga sannolikt att rustningskontrollsträvandena under nu överskådlig tid kommer att leda till någon avgörande nedrustning”. Utredningen utgår emellertid ifrån att nuvarande balans i Europa i huvudsak blir bestående mellan öst och väst, men att man inte kan utesluta att förändringar kan inträffa som leder till att något av maktblocken kan komma att få en dominerande ställning. Detta påpekande är viktigt, då en sådan styrkeförändring i Europa givetvis skulle påverka vår situation. Redan nu finns emellertid inbyggda konfliktrisker, som kan beröra vårt land, genom bl.a. det stora intresse som båda blocken har i och omkring Norska havet. Det är emellertid inte bara eventuella konfliktsituationer i vår omedelbara närhet som kan komma att påverka vår situation. Genom att supermakternas intresseområden numera möts eller skär i varandra i stort sett överallt runt om i världen, så kan en från början lokal konflikt, om den inte snabbt nog löses på fredlig väg, påverka situationen i vår närhet även om konflikthärden ligger mycket fjärran. Detta måste också beaktas vid utformningen av vår säkerhetspolitik och påverka våra försvarsbeslut. 1974 års försvarsutredning har i sitt nyligen publicerade slutbetänkande tyvärr inte kunnat ena sig kring en planeringsnivå, som motsvarar de krav som vi enligt mitt förmenande måste ställa på ett effektivt försvar. De socialdemokratiska ledamöterna ligger på en lägre nivå än den som de borgerliga ledamöterna enat sig om. Jag bortser i detta sammanhang helt från den av fru Maj Britt Theorin avlämnade reservationen. Socialdemokraterna försöker framställa det borgerliga förslaget som en upprustning. Oppositionsledaren Olof Palme framhöll i sitt huvudanförande i denna allmänpolitiska debatt att socialdemokraterna ”säger nej till en ny upprustning”. Det är, herr talman, inte fråga om detta. I realiteten är de borgerliga ledamöternas förslag ett absolut minimum, som inte ens det helt kan Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 110 bromsa upp den nedgång i försvarseffekten som blivit ett resultat av 1972 års försvarsbeslut. Överbefälhavaren har också i sin kommentar till försvarsutredningens förslag påpekat att det fordras en högre anslagsram än den som utredningens majoritet föreslagit, för att skapa förutsättningar för en uppbromsning av den pågående urholkningen av krigsorganisationen. Försvarsutredningens borgerliga ledamöter anser att ytterligare överväganden måste göras innan riksdagen kan ta ställning till frågan om utveckling och anskaffning av flygvapensystemet B3LA, dvs. ett lätt attackplan, som även är lämpat som skolflygplan. De socialdemokratiska reservanterna säger däremot klart ifrån — liksom herr Gustavsson i Eskilstuna nyss här — att det inte finns utrymme för utveckling och konstruktion av B3LA i av dem föreslagen planeringsram för åren 1977-1982. Helt naturligt bör riksdagen innan den går till beslut om anskaffning av flygplan se till att man har en så hållbar ekonomisk grund som möjligt. Frågan är emellertid hur man skall kunna göra motsvarande ekonomiska bedömningar när det gäller exempelvis kostnaderna för inköp av flygplan från de fabriker i världen som kan komma i fråga. Jag vill där säga som herr Lindblad: i den mån vi över huvud taget kan få köpa plan som är lämpade för oss. Att göra en sådan analys torde vara en helt omöjlig uppgift, och detta måste beaktas när man tar ställning till olika anskaffningsalternativ. Vi måste också vara på det klara med att om vi inte fortsätter att utveckia flygplan inom landet, så frånhänder vi oss framtida handlingsfrihet, och vi frånhänder oss också vårt lands kanske mest avancerade industri. Saab Scanias flygdivision har försett oss och förser oss med flygplan speciellt anpassade för det svenska försvarets behov, och flygplanen har en kvalitet och prestanda som ingen har ifrågasatt. Det får i detta sammanhang inte heller förglömmas att utvecklingen inom försvarsindustrin, och inte minst då inom flygindustrin, har betytt mycket för utvecklingen av industriella produkter inom den civila sektorn. Sysselsättningen inom försvarsindustrin skall naturligtvis inte vara styrande vare sig för vår försvarsplanering eller för försvarets anskaffning av materiel. Men man kan naturligtvis inte bortse ifrån att en produktion av exempelvis flygplan inom landet påverkar sysselsättningen. Vi kan inte heller bortse ifrån att köp från utlandet belastar vår handelsbalans —- herr Lindblad var inne på samma resonemang — medan en stor del av utgifterna för inhemsk produktion går tillbaka i form av skatter till stat, landsting och kommun. En inhemsk utveckling och produktion av avancerade försvars och vapensystem skapar dessutom förtroende för vår fasta vilja till neutralitet och oberoende, och den bevarar vår handlingsfrihet för framtiden. Jag vill här — i likhet med herr Lindblad — erinra om de svårigheter vi hade 1939-1945, då vi bl.a. fick köpa planen Caproni från Italien och Ju 86 från Tyskland. Det var mycket dyrbara misstag som jag hoppas vi skall slippa upprepa. Det som också är betydelsefullt att understryka i sammanhanget är att B3LA bl.a. har den uppgiften att det skall kunna understödja trupp under markstrid. Det är naturligtvis vår förhoppning att det inte skall behöva användas i den uppgiften, men det betyder naturligtvis oändligt mycket för den enskilde soldatens stridsmoral om han vet att han har detta stöd. Lika mycket betyder vetskapen om att han har ett duktigt befäl, en god utbildning och jämfört med fienden likvärdig materiel. Allt detta bidrar till att soldaten känner förtroende för det försvar som han medverkar i. Tiden medger inte, herr talman, att jag tar upp frågan om den besvärliga befälsbristen inom försvaret, inte heller freds och krigsorganisationens svårigheter när det gäller sjukvården. Jag vill här bara understryka vikten av att dessa för försvaret så betydelsefulla frågor verkligen löses på ett tillfredsställande sätt. Vi har, herr talman, i vårt land något som herr Gustavsson kallar för folkförsvar. Det ligger naturligtvis mycket i detta uttryck. Det understryks av att försvarsutredningen numera inte bara gäller det militära försvarets inriktning — utredningen behandlar också de betydelsefulla uppgifterna för civilförsvaret, för det psykologiska försvaret liksom för det ekonomiska. Totalförsvaret är med andra ord en hela nationens kraftsamling kring uppgiften att försvara vårt folks nationella oberoende och frihet. Folkförsvarstanken understryks ytterligare genom att vårt försvar bygger på allmän värnplikt liksom på den betydelse som vi tillmäter exempelvis hemvärnet och frivilligorganisationer. Detta ger mig, herr talman, anledning att till sist ta upp ytterligare en sak, nämligen försvarsupplysningen. Försvarsutskottet behandlade i sitt betänkande 1975/76:11 en motion som tog upp de speciella problem som övergången från skola eller arbetsliv till värnpliktstjänstgöring innebär. Motionären, herr Gernandt, påpekade bl.a. att skolan gör alldeles för litet för att förbereda ungdomar inför militärtjänstgöringen. Remissyttrandena liksom utskottet underströk vikten av att skolan ger eleverna tillräcklig information om försvaret. Såvitt jag vet har dessa understrykanden av bl.a. skolans informationsuppgift inte lett till några påtagliga resultat. Försvarsutredningen säger i sitt betänkande bl.a.: ”Utredningen anser det angeläget att de värnpliktiga före första tjänstgöringen genom skolans försorg orienteras om försvarets uppgifter och plats i samhället.” Försvarets fredsorganisationsutredning skriver i sitt slutbetänkande, Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt del I, bl.a. följande: ”Omställningen från civil till militär miljö och verksamhet kan redan i fredstid vara besvärlig. Anledningen till detta torde bl.a. vara att de värnpliktiga inte har tillräcklig kunskap om försvarsmaktens uppgifter och särart.” Man skriver vidare: ”Den undervisning om försvaret som skolan ger synes otillräcklig och står inte i rimlig proportion till försvarets betydelse.

Herr talman! Vi kommer här i riksdagen att få en debatt angående den framtida försvarspolitiken i samband med att totalförsvarspropositionen behandlas i vårriksdagens slutskede. Därför har jag ingen anledning att i detalj kommentera de senaste inlägg som gjorts i årets remissdebatt. Det kan dock finnas anledning att komma med mera allmänna principiella anmärkningar med anledning av vad som framförts i debatten. Jag vill då först understryka en självklarhet, nämligen att totalförsvaret är en av hörnstenarna i den svenska säkerhetspolitiken. Vi har valt att föra en alliansfri utrikespolitik med syfte att åstadkomma neutralitet i ett eventuellt krigsläge. Därav följer med logisk självklarhet att försvarskostnaderna blir betydligt högre än de skulle vara om vi i stället hade valt att gå in i en militärallians. Vi har valt. Om valet av denna säkerhetspolitiska modell råder det en övertygad enighet bland svenska folket. Jag är övertygad om att flertalet medborgare här i landet också är beredda att ekonomiskt ta konsekvenserna av denna säkerhetspolitiska och utrikespolitiska linje. Samtidigt är Sverige en av de nationer som ivrigast arbetar för att åstadkomma en global nedrustning. Det är givet att det är ett mycket aktivt svenskt intresse, och måste vara det. Men jag vill betona att vårt engagemang i de strävandena inte står i motsatsställning till att vi i nuläget och i det näraliggande perspektivet vidmakthåller den svenska försvarsförmågan i så stor utsträckning som möjligt.

Vi är hela tiden beroende av vår omedelbara omvärld, som tyvärr inte alls karakteriseras av några rustningsbegränsningar — tvärtom. Det pågår faktiskt en eskalering, i varje fall av den tekniska arsenalen, i de styrkor som finns i vår omvärld. Det har från socialdemokratiskt håll anförts att den linje som i försvarsutredningen utkristalliserats från regeringspartiernas sida skulle innebära en svensk upprustning. Jag reagerar mot en sådan beskrivning. Även de nuvarande regeringspartierna lever i de ekonomiska realiteter vi har att räkna med.

Jag kant.o.m. säga att förslaget innebär att effekten går ned ytterligare utöver vad som var förutsatt 1972. Kallar man detta för en upprustning offrar man ärligheten för de politiskt taktiska bevekelsegrunderna. Jag är tacksam för att det mellan de fyra stora partierna i Sveriges riksdag i många avseenden råder samstämmighet i bedömningen. Jag tror att det för vår säkerhetspolitiska trovärdighet är av ett utomordentligt stort värde. Det är bra att vi kan vara överens om att vi skall ha ett balanserat totalförsvar i enlighet med de målsättningar för totalförsvarets inriktning som riksdagen fattade beslut om senast 1972. Vi kan naturligtvis ha olika meningar om var de olika nivåerna ligger. Från regeringspartiernas sida är vi beredda att ta fram de resurser som behövs för vad vi anser oundgängligen nödvändigt just för att bevara trovärdigheten i den svenska säkerhetspolitiken. Det måste vara ett av de primära mål som vi har att ta ansvar för när vi skall ta ställning till dessa frågor i Sveriges riksdag.
Herr talman! Efter att först ha lyssnat på herr Lindblad och sedan på herr Strindberg och slutligen på försvarsministerns modesta tal känner jag mig frestad att säga att försvarsministern allt måste hålla ordning på sina hökar. De båda förstnämnda har ju talat för ett mycket kostsamt projekt ovanför den kostnadsram som de borgerliga ledamöterna i försvarsutredningen har rekommenderat. Försvarsministern polemiserade mot orden ”svensk upprustning”. Såvitt jag kan påminna mig använde jag inte de orden, men det kan väl ändå finnas en viss täckning för dem. Den nivå för försvaret som vi socialdemokrater förordar är ju ett fullföljande av den nuvarande försvarsplaneringen, och kostnadsmässigt ligger det borgerliga förslaget ett par miljarder ovanför. Och ett par miljarder ovanför dryga 50 miljarder anvisar väl i alla fall en riktning uppåt.
Herr talman! Jag noterade också med tillfredsställelse att herr Gustavsson i Eskilstuna, som den omdömesgille politiker han är, inte använde ordet upprustning; det är andra företrädare för det socialdemo Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kratiska partiet som i denna kammare har använt sig av den vokabulären. Herr Gustavsson i Eskilstuna gör emellertid indirekt gällande samma sak när han påpekar att försvarsutredningens majoritetsförslag innebär högre kostnader för försvaret än förslaget i den socialdemokratiska reservationen. Det är alldeles riktigt, även om man kanske kan räkna fram olika belopp. Om vi skulle gå den väg som herr Gustavsson i Eskilstuna anvisar skulle det givetvis innebära en ytterligare svensk nedrustning. Det är vi helt överens om. Vad jag vill hävda är att vi har svårt att förena en sådan nedrustning med svensk neutralitetspolitiks trovärdighet över huvud taget, och den kunde också få andra konsekvenser.

Herr talman! Nu är vi tydligen överens om det där med upp och ned, och det är alltid något vunnet med det. Tidigare uttalade herr Krönmark, om jag fattade honom rätt, sin uppskattning över att skillnaderna mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna på den här punkten inte är så stora. Nu förde han ett resonemang som gick ut på att skillnaderna är så stora att ett genomförande av det socialdemokratiska förslaget skulle kunna äventyra tilltron till svensk säkerhetspolitik. Jag måste verkligen protestera mot detta. Jag är helt övertygad om att de anvisningar vi vill ge för försvarsplaneringen medger ett försvar som väl räcker till för att vi skall kunna upprätthålla tilltron för en fast och konsekvent politik i internationella sammanhang.
Herr talman! Jag registrerade med tacksamhet att det beträffande de säkerhetspolitiska bedömningarna rådde en samstämmighet, och det är jag beredd att understryka ännu en gång. När jag uttalade mig om de skillnader som föreligger var det inte detta jag tänkte på. I den reservation som bl.a. herr Gustavsson i Eskilstuna har undertecknat, föreslår ni —- för att nu med anledning av denna debatt gå in på en detalj, även om jag tidigare sade att jag inte skulle göra det — ännu fler brigader än majoriteten. Ni säger er också kunna åstadkomma detta. Men denna tilltro skapar man inte genom skrivningar i vare sig utredningsbetänkanden eller riksdagstrycket, utan bara genom det man åstadkommer materiellt i verkligheten. Men den debatten får vi som sagt ta senare när vi skall fatta beslut i dessa frågor.